Fru talman! Kortsiktigt har vi fått vissa negativa effekter på sysselsättningen, av skäl som är intressanta att titta på. Ett är att produktiviteten förbättras mer än vi tidigare räknade med. Kortsiktigt kan det ge negativa sysselsättningseffekter. Långsiktigt är det naturligtvis bra att produktiviteten förbättras. Ett annat skäl är att medelarbetstiden ökar. Mäter vi sysselsättningen i arbetade timmar är utvecklingen betydligt bättre, men eftersom genomsnittsarbetstiden ökar blir det inte lika många människor som arbetar. Det här beror inte främst på att folk arbetar mer övertid, även om det också förekommer, utan bl.a. på att sjukfrånvaron har minskat. Även det är ju i grund och botten något positivt som vi inte skall beklaga oss över. Det här är kortsiktiga effekter, och det viktiga är naturligtvis hur det går framöver. Det är det som vår uppmärksamhet och kraft skall ägnas åt. Jag skall inte upprepa det jag sade till Bo Lundgren; jag har redan räknat upp en lång rad åtgärder som till stor del ännu inte har börjat fungera. Anne Wibble säger nu att vi har räknat in det där i våra prognoser och att det inte räcker. Då vill jag säga: Vi har varit väldigt försiktiga när vi har räknat oss till godo sysselsättningseffekter av de här åtgärderna, eftersom man inte vet exakt hur stora de blir. Jag vill säga att vi ligger på den försiktiga sidan när vi tar hänsyn till dem. Det är mycket möjligt att vi får större effekter, särskilt som vi nu står inför en konjunkturuppgång. Även där är det vanligt att man underskattar kraften i uppgången när den väl kommer. Vi får alltfler tecken på att det kommer en sådan uppgång, och den senaste informationen är delvis så ny att vi inte ens har kunnat beakta den när vi spikade våra prognoser. En sak som jag inte hann lägga fast i replik till Bo Lundgren är att den sänkta räntan har en oerhörd stimulanseffekt i svensk ekonomi, och det vet också Anne Wibble. Men det tar tid innan den slår igenom. Det kan ta mellan ett och två år innan företagen fattar de investeringsbeslut som är beroende av en lägre ränta, och för den delen även innan enskilda människor vågar fatta beslut om att spendera och satsa, såsom de inte har vågat tidigare, därför att de nu känner en större framtidstro. Även detta tror jag kommer att få stora effekter. Jag vill på nytt säga att om de åtgärder vi har vidtagit inte räcker - och de är ganska många - är vi självklart beredda att vidta fler åtgärder. Och kom nu inte och säg att vi borde ha gjort allt detta. Det går inte till så i politiken att man gör allting en gång för alla och sedan har regerat färdigt. Vi kommer att fortsätta regera, och vi kommer att fortsätta att vidta åtgärder på sysselsättningsområdet och även på andra områden. Det är ingenting konstigt med detta. Vi har viktiga strukturåtgärder som vi måste arbeta med. Det står i finansplanen, och jag kan upprepa det. Det är viktigt att ha en fungerande lönebildning, en bra pensionsreform, en bra energipolitik, en väl fungerande offentlig sektor och en väl fungerande arbetsmarknad. Allt detta är viktiga uppgifter som vi har framför oss och som vi skall jobba med under de kommande åren.
Fru talman! Erik Åsbrink försöker säga att problemen är kortsiktiga och att arbetsmarknadsläget i själva verket kommer att bli mycket bättre på längre sikt. Men det är ju inte sant; det är i varje fall inte det han säger i sin proposition. Läget där är att arbetsmarknadssituationen förblir kritisk, för att inte säga mycket kritisk, under många år. Det kan väl ändå inte vara så att politiken är utformad på 20 års sikt och att de arbetslösa skall behöva vänta 10-20 år innan de långsiktiga effekterna inträder? Jag bestrider inte alls att några åtgärder kan ha positiva effekter på lång sikt. Vad min kritik handlar om är att det är så uppenbart otillräckligt, eftersom regeringen inte ens uppnår det mål man själv satt upp. Erik Åsbrink säger vidare att räntorna har sjunkit kraftigt och att det ger en positiv effekt. Ja, det vore väl katastrofalt annars, om inte räntorna skulle ha sjunkit när inflationstakten lyckligtvis har blivit mycket lägre. Sanningen är tyvärr att den reala räntan är väldigt hög i Sverige, bland de högsta i Europa. Det är en betydande bromskloss när det gäller att få investeringar i Sverige och att få svenska konsumenters framtidstro att blomstra. Det låter bra, kan man tycka, när finansministern säger att man skall göra mer om inte de här åtgärderna räcker. Men en del av åtgärderna i det förslag som lagts på riksdagens bord i dag handlar inte om att göra nya saker för att underlätta jobb genom företagande utan om att man i stort sett har givit upp. Tankarna om att införa någon sorts friår då människor skall försörja sig på a-kassa är i själva verket bara ett exempel på hur man delar på jobben, hur man ger upp möjligheten att skapa en sådan framtidstro och ett sådant företagsklimat i Sverige att alla människor som vill kan försörja sig på ett arbete. Den diskussion som ibland förs inom socialdemokratin om att förbjuda all övertid utom ett mycket litet antal timmar är även den ett uttryck för att man har givit upp och tror att man måste dela på de arbetade timmar som finns. Jag har hört Erik Åsbrink säga att han inte tror på det, men då har han väldigt dålig koll på vilka förslag det är som läggs fram i hans egen proposition. Den tolkning man kan göra av de förslagen är just denna uppgivenhet. Detta gör mig väldigt bekymrad, ty jag tror att det skapar en väldigt negativ spiral i det svenska samhället. Jag skulle vilja be Erik Åsbrink att fundera en gång till på hur människor skall tolka det som Erik Åsbrink nu har sagt flera gånger, nämligen att om de här åtgärderna inte räcker skall man återkomma med fler. Den vanligaste tolkningen hos många människor riskerar att bli att det här är ett sådant där budskap som man inte skall tro på, sådant där politikersnack som inte betyder någonting. Då tror jag att man bidrar till att skapa ökat förakt och ökad misstro mellan politiker och medborgare, och det vore väldigt beklagligt. Den andra tolkningen är att regeringen tycker att utvecklingen går ganska bra och därför inte har för avsikt att göra mer. Jag vill ogärna göra den tolkningen, eftersom jag faktiskt inte tror att det förhåller sig så. Jag tror att Erik Åsbrink och andra är djupt bekymrade över arbetslöshetskrisen. Då återstår bara tafatthet eller bristande insikt. Det är synd att det är så mycket som två år kvar till nästa val.
Fru talman! Jag får ransonera mitt inlägg litet, eftersom jag har ytterligare ett antal meddebattörer. Jag tycker det är signifikativt att när jag lägger fram en budget har debattörerna nästan ingenting att säga, inte någon positiv kommentar, om att statsfinanserna saneras så snabbt som nu faktiskt är fallet. Det är bra att vi debatterar arbetslösheten, för det är den stora och svåra fråga som vi har framför oss. Jag går gärna in i den debatten. Jag kommer att ägna väldigt mycket tid - och det gäller hela regeringen - åt att ta itu med de frågorna framöver, och vi har fått större möjlighet att göra detta genom att få ordning på landets statsfinanser. Men det är ändå signifikativt att ni inte vill prata om de delarna av politiken, eftersom ni ju sade att vi där inte skulle klara de uppsatta målen. De mål vi satte upp var totalt orealistiska. Ni sade precis samma sak som ni nu säger om vårt arbetslöshetsmål, att det inte gick att klara. Vi har visat att vi klarar det och vi kommer också att klara att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000.

Fru talman! Det är en litet intressant historisk utveckling att finansministern i dag åberopar sina erfarenheter som direktör i fastighetsbranschen. Det fanns en socialdemokratisk statsminister för länge sedan som myntade begreppet folkhemmet. Den här debatten borde kanske inte bara handla om hur man vårdar en fastighet, utan också hur man vårdar folkhemmet. Man måste ha en stark grund, det är alldeles riktigt Erik Åsbrink. Man måste också ha en stark grund i folkhemmet. Det ni har gjort på senare tid är faktiskt att ni har börjat borra i denna grund genom att vården, omsorgen och skolan har fått för litet resurser, genom att a-kassan har försämrats och arbetsrätten har angripits. Detta är grunden i folkhemmet, Erik Åsbrink. Det finns också en erfarenhet som jag tror att de flesta som sköter företag känner till. Det är att om man skulle få ett oväntat bra bokslut brukar man kunna använda åtminstone en del av de pengarna till att investera i nya jobb och att utveckla företaget. Det är mot den bakgrunden jag vill upprepa den fråga som jag ställde tidigare. Det är i dag så att många kommuner och landsting runt om i landet håller på och avskedar folk. Människor går ut i arbetslöshet. De flesta är kvinnor. Den lilla enkla åtgärd jag avser handlar om betydligt mindre pengar än vad regeringen angav i vårpropositionen. Det har visat sig att budgeten är betydligt starkare än förut. Kunde inte finansministern tänka sig att kommunerna får behålla en del av de pengar som enligt gällande regler egentligen skulle ha krävts tillbaka till staten? Jag har för mig att Erik Åsbrink inte bara var chef på Vasakronan utan också ordförande i Obligationsfrämjandet. I det sammanhanget förmodar jag att Erik Åsbrink har träffat väldigt många av näringslivets toppar i Sverige. Det är mot den bakgrunden jag vill upprepa också min andra fråga. Den handlar om värnskatten, som LO-kongressen föreslår att vi döper om till en vårdskatt. Menar verkligen Erik Åsbrink att han 1998, valåret, vill sänka skatten ganska rejält för de här grupperna och för alla höginkomsttagare i Sverige? Det kan inte vara rimligt. För övrigt skulle det också vara intressant att höra Erik Åsbrinks åsikter i den spännande debatt som kulturministern har väckt kring de extrema förmånerna, lönerna och arvodena i näringslivet. Vad anser finansministern om detta? Är han beredd att göra någonting konkret för att ta ned dessa fullständigt orimliga inkomstnivåer?
Herr talman! Som svar på den sista frågan vill jag säga att jag vill lämna ett konkret bidrag till genomlysningen av villkoren för ledande befattningshavare i de företag som jag har kontroll över, de av staten helägda bolag som ligger under Finansdepartementet. Vi håller på med en mycket noggrann kartläggning av de villkor som gäller för dem som är anställda. Syftet är naturligtvis att både få en ökad öppenhet och en insyn, men också att få rimliga regler och se till att det är ordning och reda också på detta område. Att de här frågorna behandlas på ett seriöst sätt och med stor öppenhet tror jag är ett viktigt bidrag som jag kan ge, inte bara när det gäller statliga bolag utan också företag över huvud taget. Jag tror att det kommer att leda till att en del avarter som vi har sett försvinner. Det tror jag är positivt. Sedan tog Johan Lönnroth upp frågan om folkhemmet utifrån min tidigare genomgång av att ett hus skall stå på fast grund. Jag vill säga att det hus som vi fick ta över från den borgerliga regeringen inte bara stod på ostadig grund och att det var ett fuskbygge, det var skuldsatt också, upp över taknocken. Att få ordning på detta har varit en helt nödvändig uppgift. Vi har kommit långt på väg med att bli av med den här skuldsättningen, att bli av med upplåningen. Det måste även Johan Lönnroth i själ och hjärta hålla med om att något välfärdsbygge och någon kamp mot arbetslösheten aldrig kan bli framgångsrik om man inte har ordning på själva grundvalarna för den offentliga sektorn och ytterst för hela samhällsekonomin. Vi håller nu på att skapa förutsättningar för att med allt större kraft ta itu med arbetslöshetsbekämpningen och med fördelningspolitiken. Det skall vi göra. De ekonomiska grundvalarna måste man absolut skapa, annars är det en omöjlig uppgift.
Herr talman! Erik Åsbrink känner säkert till att vi bidrog till en mycket stor del av den nödvändiga budgetsaneringen, och vi är helt överens om att det är nödvändigt att få de offentliga finanserna i ordning. Det är inte det det handlar om. Det är inte det mina frågor gäller. De handlar om hur vi skall fördela bördorna. Om vi tar liknelsen med huset kanske vi skall skilja på hyresgästerna med höga inkomster som bor där uppe i den nyinredda vindsvåningen och de som bor i gårdshuset med låga inkomster och små lägenheter. Den politik som ni på senare tid har bedrivit med hjälp av Centerpartiet handlar just om att ni har borrat i grunden på samhällsbygget. Det är möjligt att driva en annan fördelningspolitik, och det är därför som jag till slut upprepar frågorna igen. Är ni beredda att låta kommunerna behålla pengarna? Är ni beredda att låta värnskatten vara kvar, gärna omdöpt till en vårdskatt?
Herr talman! Kommunernas framtida ekonomi är liksom allting annat helt och hållet beroende av att vi har en fungerande samhällsekonomi och att vi har statsfinanser i balans. Vi har slutit ett avtal med kommuner och landsting. Det gäller för 1997 och 1998. Det avtalet står vi självfallet fast vid. Det innebär åtaganden från statens sida. Vi skall inte dra in några pengar från kommuner och landsting. Det innebär också utfästelser från kommuner och landsting att de inte skall avskeda fast anställd personal. Jag utgår från att de håller sin del av överenskommelsen likaväl som vi håller vår. Vi har också enats om, efter att ha räknat igenom alla åtgärder, att staten skall betala ut drygt 500 miljoner kronor om året 1997 och 1998 för att neutralisera effekter av andra åtgärder. Det blir ett visst tillskott, även om det är begränsat, till kommuner och landsting. När det gäller värnskatten har vi ställt ut ett löfte att den skall gälla t.o.m. 1998, därefter avvecklas den. Jag anser att man skall stå fast vid de löften man har utfärdat. En annan sak är att det finns skäl, förmodligen starka skäl, att av fördelningspolitiska motiv genomföra vissa korrigeringar eller kompletteringar av vårt skattesystem. Vi håller på och tittar på de sakerna nu, och vi skall redovisa detta senast inför den socialdemokratiska partikongressen 1997. Fördelningspolitiken är oerhört viktig och den måste komma till konkret uttryck också i skattepolitiken.

Herr talman! Jag ställde några frågor till finansministern i mitt inledningsanförande. Jag vill inledningsvis bara säga att det självklart är bra att vi nu får den budgetsanering som det finns en förkrossande majoritet för i Sveriges riksdag. Det finns inget parti som opponerar mot den. Det är också ett antal fler partier än de två som står bakom just den här propositionen som har medverkat till saneringen. Vad det handlar om är inriktningen, det som Erik Åsbrink kallar för de ekonomiska grundvalarna. Just det. De ekonomiska grundvalarna. Vad händer med naturresurserna när man blåser på med en extrem tillväxtpolitik? Hur är det egentligen när man ställer alltfler människor i samhället utanför produktionen, när man t.ex. vill justera upp ersättningen till dem som redan är inne i a-kassan genom att ställa ut fler helt utanför? Då försämrar man ju de ekonomiska grundvalarna om inte folk på samma sätt kan delta i produktionen. Det är därför jag kritiserar den dåliga fördelningspolitiken. Min fråga till Erik Åsbrink är fortfarande: Tycker finansministern att det är rättvist att de som har de lägsta inkomsterna skall tvingas avstå mest när staten tvingas spara?
Herr talman! De största bidragen till saneringen av statsfinanserna har vi tagit från den grupp som tjänar mest. Det är ett faktum. Men jag skall samtidigt säga att jag inte är nöjd med den fördelningspolitik som har blivit resultatet av de senaste årens utveckling. Vi har problem, och saneringsprogrammet har varit tufft och smärtsamt för många grupper. Jag tror att det var svårt att undvika detta, men jag vill också säga att när vi nu börjar se slutet på den eran, när vi inte längre behöver lägga fram nya sparpaket och nya skattehöjningar, då finns det helt andra möjligheter än tidigare att bedriva en aktiv fördelningspolitik, och jag kan försäkra Roy Ottosson om att det kommer vi att göra. Den typen av överväganden kommer att spela en stor roll framöver. Och glöm inte att den viktigaste av alla fördelningspolitiska insatser är att få ned arbetslösheten. Ingen annan åtgärd är viktigare än den för att få en jämnare och rättvisare fördelning av inkomster och levnadsstandard i Sverige.
Herr talman! Det går ju att fördela om redan nu. Varför skall man spara mest på dem som har minst? Det är ju faktiskt det ni visar i den här propositionen. Som jag sade i inledningsanförandet: På s. 59 finns ett diagram som mycket tydligt visar andelen av den disponibla inkomsten i olika inkomstgrupper. Med de skattehöjningar och besparingar som regeringen nu har genomfört med stöd av framför allt Centern tog man mest av dem som hade minst. Det står där. Jag kan läsa det innantill i propositionen. De som har minst marginaler är mest utsatta. Det hade gått, och det går, att justera de här åtgärderna genom att ta mer ifrån de bidrag som går till dem som har mer, sänka procentsatsen i sjukförsäkringen litet mer för höginkomsttagarna t.ex. och få upp den till 80 85 % för låginkomsttagarna, utan att försämra reglerna så att färre kommer till åtnjutande av de här försäkringssystemen. Det finns mängder av bra förslag, bl.a. från oss i Miljöpartiet. Varför inte anta dem? Arbetslösheten - ja visst, den är en väldigt viktig fördelningspolitisk fråga. Varför skall vi tvingas dela på kostnaden för arbetslösheten men inte få dela på de jobb som finns? Varför får inte alla hjälpa till och delta i produktionen? Varför skall 10-12 % ställas utanför den verkliga produktionen? Det kostar ju ändå. Varför tror regeringen uppenbarligen att 40 timmars arbetsvecka är en naturlag? Varför inte ta till sig det här? Erik Åsbrink har inte redovisat ett enda argument emot arbetstidsförkortning. Varför inte pröva detta nu?
Herr talman! Man skall inte låta en enda tabell styra den totala bilden av fördelningspolitiken. Det är, bara för att ta ett exempel, så att den grupp som redovisas som de 10 % som har lägst inkomster till mycket stor del består av folk som tillfälligt vistas i den gruppen därför att de bara arbetar en del av året på grund av studier, värnplikt eller utlandsvistelse. De är alltså inte typiska låginkomsttagare utan människor som en kort tid vistas i den gruppen. Därför skall man vara försiktig med att dra långtgående slutsatser av en enda tabell. Men visst finns det problem i fördelningspolitiken. Vi skall åtgärda dem. Tiden medger inte någon längre utläggning om arbetstiden. Jag skall ge bara ett enda argument till varför jag inte tror på arbetstidsförkortning som en generell åtgärd för att lösa landets arbetslöshetsproblem. Varje extra timme som jag jobbar sätter jag åtminstone 25 departementstjänstemän i extra arbete. Med det vill jag säga att mängden arbete inte är given. Alla de som tror att arbetstidsförkortning är lösningen på det här problemet utgår outsagt från detta antagande, och det är fel. Vi kan och skall öka arbetsmängden i samhället, för det finns väldigt många uppgifter som behöver utföras som inte blir utförda i dag. Det är en mycket bättre väg att bekämpa arbetslösheten.
Herr talman! Erik Åsbrink lärde sig uppenbarligen först när han kom till Vasakronan att det behövs en ordentlig grund när man bygger ett hus. Jag och många med mig lärde oss redan i söndagsskolan att det inte går att bygga i lösan sand. Men det var där, Erik Åsbrink, i den lösa sanden, som ni ställde ut era vidlyftiga vallöften som ni inte nu kan leva upp till. Det var där, i den lösa sanden, som ni ställde ut löftet om 4 procents arbetslöshet till sekelskiftet utan att ha recept på differensen upp till de 5,7 procenten. Det är ju så, Erik Åsbrink, att det inte bara behövs en grund, det behövs ett hus också. Då måste man ha en ritning. Var har ni ritningen till detta hus? Hur skall ni åstadkomma de här 4 procenten? Erik Åsbrink har ännu inte givit något svar på vilka åtgärder han tänker lägga fram för att klara det här löftet att gå från 5,7 till 4 procents öppen arbetslöshet. Men han har faktiskt givit ett besked. Han har sagt till mig och till andra här att det var ett sådant oerhört arbete och han fick lägga ned en sådan enorm kraft på att sanera det konkursbo som efterlämnades av den borgerliga regeringen att han faktiskt inte ännu har orkat göra det. Det är i och för sig ett besked, men det är icke tillfredsställande. Herr talman! Jag tycker att det är bra att regeringen har sanerat statsfinanserna. Jag erkänner gärna detta, som förste talare här i dag vid sidan av Per-Ola Eriksson. Det är nämligen så att vi i oppositionen alltid har ställt upp för saneringsåtgärder. Vi har alltid ställt upp för tillväxtfrämjande åtgärder. Men jag måste fråga mig, när Erik Åsbrink nu talar om det konkursbo, det moras, som han tog över: Var fanns Socialdemokraterna under den förra mandatperioden, när vi försökte ta itu med statsfinanserna? Ja, då kom de med överbud. På mitt område lade jag fram ett investeringsprogram för infrastruktur på 100 miljarder kronor. Socialdemokraterna hade genast ett program på 155 miljarder kronor. Ni röstade nej i denna kammare till saneringsåtgärder på 61 miljarder kronor under den perioden. Vi fick jaga Ian Wachtmeister och Bert Karlsson här i huset för att få ihop en majoritet för våra saneringsförslag. Ni röstade emot. Det är faktiskt någonting som Erik Åsbrink borde tänka på. Då fanns inte Göran Persson i den här talarstolen och sade: Den som är satt i skuld är icke fri. Han ägnade sig åt överbudspolitik på den tiden. Jag tycker att det vore klädsamt om Erik Åsbrink vägde in det. När det gäller räntan säger Erik Åsbrink till Bo Lundgren att räntan gick upp våren 1994 därför att marknaden inte hade tilltro till den sittande regeringen. Detta är fel, Erik Åsbrink. Det som hände var ju att marknaden insåg att med de enorma opinionssiffror som Socialdemokraterna hade, därför att de hade lurat väljarna - väljarna trodde på er överbudspolitik; de trodde på allt detta som ni sade - skulle Socialdemokraterna ta över regeringsmakten, och de insåg att det var Socialdemokraternas nej till saneringspolitiken som gällde. Då gick räntan upp. Att ni nu har övergivit den politiken och gör något annat är ju det som har gjort att räntan nu går ned. Det är ju därför Göran Persson fick så matta och få applåder på LO kongressen. Det är ju besvikelsen över att ni har övergivit den politik som gjorde att räntan gick upp. Först fick ni upp den, och nu har ni fått ned den. Vi är snart tillbaka där vi var vid valet 1994. Jag tycker att Erik Åsbrink borde tala med litet mindre bokstäver när han försöker analysera vad som verkligen hände under den här perioden.
Herr talman! Det var intressant att höra Mats Odell lägga ut texten om den borgerliga regeringspolitiken. Tidigare fick vi höra Bo Lundgren framhålla hur fantastiskt bra det gick och hur oerhört framgångsrik politiken var. Mats Odell medger att det gick väldigt dåligt men förklarade att det inte var den regering som fanns som hade ansvaret för detta - den hade tydligen inte ansvar för den ekonomiska politiken. I stället var förklaringen uppenbarligen den att den otäcka oppositionen redan långt före valet helt hade överflyglat regeringen. Sanningen var den, Mats Odell, att chefen för ett stort försäkringsbolag sommaren 1994 förklarade att han bojkottade svenska statspapper. Han hade totalt tappat förtroendet för den ekonomiska politiken. Man kan ha synpunkter på det agerandet, men det är ändå inget gott betyg åt den regering som Mats Odell satt i och åt den politik som fördes. Vi kan nog vara överens om vissa saker. Mats Odell tycker att Socialdemokraterna är ett väldigt dåligt oppositionsparti. Jag tycker att Kristdemokraterna och de andra partierna på högerkanten är väldigt dåliga regeringspartier. Dessutom tycker jag att Socialdemokraterna är ganska bra som regeringsparti. Vad Mats Odell tycker om Kristdemokraterna som regeringsparti kan man ju spekulera kring. Själv tycker jag att Kristdemokraterna gör sig betydligt bättre i opposition än i regeringsställning. Vi har då en ganska given arbetsfördelning: Om ni låter oss ta hand om regeringspolitiken går det bra. Ni kan då sitta i opposition och kverulera.
Herr talman! Man undrar hur många som tar det här på allvar. Erik Åsbrink säger att det går ganska bra. 84 280 fler medborgare är i dag arbetslösa än när Göran Persson tillträdde. Är det någonting att yvas över? Har det då gått bra? Trots era vallöften, Erik Åsbrink, om att redan 1995 pressa ned arbetslösheten tiondedel för tiondedel, är det i dag fler som är arbetslösa än när ni tillträdde. Hur kan man ha en så oerhört självgod och uppblåst hållning till sina egna insatser under den här perioden? Jag har just redogjort för att det väldigt mycket var just den oppositionpolitik som ni bedrev som gjorde att vi inte kunde lägga fram ytterligare besparingsförslag. Vi fick helt enkelt inte igenom dem i denna kammare. Ni röstade nej till budgetsaneringsförslag om 61 miljarder under den perioden. Jag tycker att det är viktigt att vi ger en korrekt historiebeskrivning, och därvidlag har Erik Åsbrink faktiskt en hel del att lära. Jag kan ha en viss förståelse för att han inte har följt politiken under den period när han var fastighetsdirektör, men medarbetare till honom borde kunna korrigera de värsta felaktigheterna på det här området. Regeringen har ännu inte lagt fram förslag till hur ni skall komma till rätta med arbetslösheten. Det finns i budgeten alldeles tydligt ett glapp mellan de 5,7 % öppen arbetslöshet som ni själva förutspår och målet 4 %. Försök under dessa sista minuter, Erik Åsbrink, ge ett besked hur ni tänker uppnå detta mål! Det är den största och viktigaste frågan, inte bara för mig utan för hela svenska folket.
Herr talman! Om Mats Odell hade lyssnat på mina tidigare inlägg i debatten hade han hört att jag utförligt har kommenterat just den frågan. Jag tänker inte upprepa vad jag redan tidigare har sagt i denna kammare. Vi är helt överens på en punkt, Mats Odell. Vi behöver inte polemisera på den punkten. Vi är överens om att det inte blir bra i Sverige när Socialdemokraterna sitter i oppositionsställning och när Kristdemokraterna och andra högerpartier sitter i regeringsställning. Jag håller med om den beskrivningen. Låt oss se till att detta inte upprepas i framtiden. Däremot är vi väldigt oense på en annan punkt. Jag skall fortsätta städarbetet i de offentliga finanserna och när det gäller landets ekonomi, men jag tror till skillnad från Mats Odell inte på att pigavdrag är en modell för att lösa landets sysselsättningsproblem.

Herr talman! Vi får nu på nytt höra de moderata skattesänkningslöftena ställas ut igen, som gengångare från svunna tider. Det var i hög grad den politiken som bidrog till att skapa den statsfinansiella katastrofen och som därmed förorsakade så många andra av de problem i svensk ekonomi som vi fortfarande brottas med. Knappt hinner vi återställa statsfinanserna förrän Bo Lundgren på nytt är ute och strör omkring sig stora löften om skattesänkningar, som på nytt skulle undergräva statsfinanserna och varje möjlighet för staten att bedriva en aktiv politik för att bekämpa arbetslösheten och öka sysselsättningen. Jag är öppen och lyhörd för alla goda förslag som kan hjälpa till i kampen mot arbetslösheten, men en sak är säker: Moderat skattesänkningspolitik och moderat förstöring av statsfinanserna är inte en politik som jag är beredd att följa.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

Ingen, vare sig Bo Lundgren, Anne Wibble eller Johan Lönnroth, erkänner att det behövs en politisk stabilitet och balans i de offentliga finanserna för att vi skall kunna klara jobben. Det är en helt avgörande förutsättning. Jag hade trott att tidigare finansministern Anne Wibble skulle ägna åtminstone en enda mening åt just behovet av stabilitet och balans i de offentliga finanserna. Men icke! Inte ett enda ord! Det är ju förutsättningen för att över huvud taget kunna skapa jobb. Att bekämpa arbetslösheten är viktigt. Jag tror att det råder en bred politisk enighet också om det behovet. Men vi vet också att det inte går att åstadkomma det från en dag till en annan. I så fall hade vi ju klarat det under förra mandatperioden, då vi faktiskt hade en svår arbetsmarknadssituation. Inte ens inom EU-länderna klarar man det. Tyskland, Frankrike osv. har höga arbetslöshetstal. Det är inte något skäl för att vi också skall ha det, men att få ned dem är ett arbete som är långsiktigt. Sedan har vi att få ned räntorna. Kom ihåg att vi i dag, när vi skriver den 20 september, har en räntedifferens till exempelvis Tyskland som är väsentligt lägre än den var för bara 18 månader sedan. Då hade vi en räntedifferens på 450 punkter; i dag är den nere under 150 punkter. Vi inför skattelättnader för småföretagen, vi satsar mer resurser på kretsloppssamhället, kretsloppsteknik och miljöteknik, vi sänker arbetsgivaravgifter och styr det så att det framför allt har betydelse för de mindre företagen. Det skall tas fram ett program för lantbruk och landsbygd, där det finns betydande sysselsättningsmöjligheter. Jag lyssnade med intresse på Bo Lundgren, som inte hade ett enda ord att säga om behovet av stabilitet och balans i statsfinanserna. Däremot höll han i sedvanlig ordning en predikan för sänkta skatter. Men att sänka skatter med lånade pengar, i ett läge där vi har ett stort budgetunderskott, är ju att kasta pengarna i sjön. Detta vet säkert Bo Lundgren, men det står i det moderata partiprogrammet att man skall sänka skatterna. Men varför skall Bo Lundgren då höja skatten för de människor som har störst behov av låga skatter? Bo Lundgren vill ju höja matskatten, och den slår hårdast mot de grupper som jag avslutningsvis talade om, de grupper som har de smalaste ekonomiska marginalerna. Varför vill inte Bo Lundgren sänka den skatten? Nej, den skall höjas, men i stället skall man sänka andra skatter, vilket i första hand kommer människor med större ekonomiska marginaler till godo. - Det är oförsvarligt att föra den typen av politik. Anne Wibble sade att lönebildningen skall klaras. Jag lyssnade väldigt uppmärksamt och tänkte: Nu blir det nog väldigt intressant. Men jag måste fråga: När medverkade Folkpartiet till att stabilisera lönebildningen i Sverige? Ni orkade ju från Folkpartiets sida en gång i tiden inte ställa upp och ge stöd åt Rehnbergavtalet när det gällde. Nu ställer jag en rak fråga till Anne Wibble: Vad tänker Anne Wibble och Folkpartiet göra när vi nu står inför en ny situation där vi behöver få en bättre tingens ordning på lönebildningens område? Låt mig sedan till sist till Johan Lönnroth säga att jag svarar ja på frågan om en folkomröstning om EMU, om regeringen föreslår att vi skall ansluta oss till EMU. Det tycker jag i så fall skall föregås av en folkomröstning. Men låt mig också till Johan Lönnroth säga: Jag vill inte ha ett EMU-medlemskap. Det tycks ju inte Johan Lönnroth heller vilja. Men till skillnad från Johan Lönnroth arbetar vi från Centerpartiets sida för en stram finanspolitik, och det vill inte Johan Lönnroth ställa upp på. Han vill ha det goda, men han vill inte ta ansvar och vara med och skapa en politisk och ekonomisk stabilitet. Men det förutsätter också ett utanförskap när det gäller EMU.

Herr talman! När det gäller Per-Ola Erikssons fråga om Folkpartiets inställning till de stabila och sunda statsfinanserna ber jag att få hänvisa till mitt inledningsanförande, som Per-Ola Eriksson uppenbarligen missade. Jag kan tillägga att om man gör en enkel kalkyl skall man finna att den statsfinansiella kostnaden för Centerpartiets medverkan i statsbudgetsammanhang uppgår till drygt 15 miljarder eller så. Centerpartiets egen medverkan är alltså inte så väldigt mycket att skryta med. Annars är det slående att Per-Ola Eriksson mer och mer låter som en regeringsföreträdare. Jag måste faktiskt fråga: Känns det inte litet konstigt att framställas som så usel av bästa kompisen - det är ju nämligen vad Erik Åsbrinks historieskrivning implicerar? Jag undrar faktiskt vilken värld Per-Ola Eriksson lever i. Han skröt ganska mycket om lägre räntor som skulle göra egnahemsägare saliga av lycka. Man behöver ju bara gå utanför dörren, här och i ännu högre grad i övriga landet, för att träffa egnahemsägare som är oroliga, förbittrade och arga, inte över några sjunkande räntor som de skulle tillskriva Per-Ola Eriksson utan över höjda fastighetsskatter och höjda taxeringsvärden. De är förbittrade och oroliga för att de inte skall kunna bo kvar i sina hus. Vilka egnahemsägare Per-Ola Eriksson träffar vet inte jag. Arbetslösheten berördes mycket, mycket magert. Centerpartiets bristande engagemang på det här området, åtminstone för närvarande, illustrerades av hur Per-Ola Eriksson såg på frågan om människors beroende av socialbidrag. Den för mig naturliga inställningen är att säga att då måste man försöka se till att färre människor tvingas leva på socialbidrag och kan försörja sig med eget arbete. Men Per-Ola Eriksson säger att då måste vi höja socialbidragen. Att acceptera att människor inte skall kunna försörja sig själva på eget arbete är verkligen att ha givit upp. Eftersom jag nu tydligen har förbrukat min talartid skall jag slutligen bara be att få ta avstånd från nya
Herr talman! Det betyder att Anne Wibble över huvud taget inte vill lägga sig i lönebildningen. Om den går snett skall vi politiker tydligen bara luta oss tillbaka och säga: Det var det, det. Så ansvarslös kan man inte vara, fru Wibble. Jag vill också korrigera Anne Wibble. Jag har inte föreslagit några höjda socialbidrag, men jag tvingas konstatera att vi i dag har en situation där många människor är beroende av socialbidrag. Den gruppen är inte alltid så lätt att definiera. Det finns olika inkomstnivåer och olika hushållstyper, och jag vill gärna att vi analyserar den situationen. Vi kommer att förbättra situationen för svenskt näringsliv. I första hand, Anne Wibble, skapar vi bättre betingelser för småföretagen. Det är därför vi sänker arbetsgivaravgifterna från den 1 januari 1997. Vi gör lättnader i dubbelbeskattningen, riktade mot småföretagen. Vi har återinfört kvittningsrätten. Anne Wibble måste väl medge att det är viktigt för att stimulera nyföretagande? Genom en rad olika åtgärder har vi medverkat till att förbättra villkoren för småföretagare. Vi satsar på kretsloppsteknik - 1 miljard. 1 miljard satsas på Östersjöområdet, och 1 miljard på regional och näringspolitik. Detta gör vi i syfte att skapa en tillväxt i ekonomin. Men intresset från Folkpartiets sida för att ställa upp på den typen av åtgärder har inte varit särskilt stort. Allra sist vill jag säga till Anne Wibble: Jag har inte röstat för någon höjd fastighetsskatt. Det vet
Herr talman! Per-Ola Eriksson vill ju vara resultatpolitiker. Låt oss då tala om våra gemensamma möjligheter att påverka politiken. I kärnkraftsfrågan har vi bjudit in linje-trepartierna och miljörörelsen för att försöka få till stånd den gemensamma front som jag tror är absolut nödvändig om vi skall kunna pressa regeringen till en mera progressiv hållning när det gäller att utveckla förnybara energikällor och avveckla kärnkraften. Jag skulle vilja veta på vad sätt Per-Ola Eriksson kommer att bidra till att skapa denna gemensamma linje-trefront i kärnkraftsfrågan. Det andra gäller EMU. Det är bra med beskedet om folkomröstning. Men jag saknar faktiskt, måste jag säga, Per-Ola Erikssons engagemang. Man får alltid dra ur honom ställningstagandena i EMU frågan. Är Per-Ola Eriksson beredd att tillsammans med mig på ett konstruktivt sätt i finansutskottet diskutera hur vi gemensamt nu skall arbeta för att få stopp på det svenska medlemskapet i EMU?
Herr talman! Apropå att bjuda in tidigare linje-trepartier vill jag säga att det pågår energiöverläggningar. Syftet är att vi skall skapa en majoritet här i kammaren, helst med företrädare för många partier, för en energipolitik som är långsiktig och som inleder kärnkraftens avveckling och tar fram en förnyelse av hela energisystemet. Jag noterar att Johan Lönnroths parti på ett mycket tidigt stadium har gått ut och sagt att folkomröstningsresultat inte kan vara särskilt viktigt. Det är viktigt att vi får en förnyelse av energisystemet så att vi börjar lägga om kursen. Det innebär både nya jobb och en tryggare och miljövänligare energipolitik.
Herr talman! Per-Ola Eriksson vet säkert att vi står fast vid vår inställning i kärnkraftsfrågan. Kärnkraften skall vara avvecklad till 2010. Men Per-Ola Eriksson, som ju alltid vill framhålla sig själv som en resultatpolitiker, vet ju att det också gäller att försöka påverka politiken. Per-Ola Eriksson har inte mera taletid, men jag vill återigen uppmana honom att vara litet konstruktiv. Sitt ihop med oss och diskutera hur vi skall pressa fram konkreta resultat!

Herr talman! Jag vill avrunda min del i debatten genom att belysa vad Per-Ola Eriksson, som rimligen nu får räknas till regeringen, har sagt. Han uppträder som regeringsföreträdare här och försvarar alltihop. Det betyder att den kritik som vi har haft mot regeringen i allra högsta grad också gäller Centerpartiet. Jag tycker att det är karakteristiskt för Per-Ola Eriksson och Centern att inte lyssna på den kritik som förs fram, utan man pratar i stället om något annat. Man tycker att det är gnäll när vi här från talarstolen talar om att arbetslösheten ökar i stället för att minska, som man har lovat, och att vi betraktar detta som ett stort ekonomiskt och socialt problem. Det är naturligtvis inte gnäll, utan det är allvar. Det är allvar för de 12-13 % som är utan arbete. Det är de som får ta mycket av smällen. Det är frågan om ungdomar och kvinnor som aldrig kommer in på arbetsmarknaden. Jag tycker att det är befogat att gnälla från denna talarstol när man genomför besparingar och skattehöjningar som slår just mot dem som redan ligger. Det är bara att beklaga Centerpartiet även på den punkten. Jag trodde faktiskt att Per-Ola Eriksson skulle säga någonting om den gröna sidan av budgeten, om miljön. Man måste fråga sig om Centerpartiet tycker att det är bra att man minskar kalkningsanslagen från 175 miljoner i år till 130 nästa år. Såvitt vi kan se så står det så i budgeten. Är Per-Ola Eriksson och Centern medvetna om vad detta betyder för försurningsarbetet i Sverige? Många forskare anser att försurningen är det största miljöproblemet. Vi har ett mycket stort antal sjöar och marker i detta land som är försurade, där den kemiska sammansättningen förstörs på så sätt att liv fördärvas. Just kalkning har gjort att vi har kunnat bromsa den utvecklingen. Problemet är att det väldigt snabbt frigörs mängder av miljögifter, framför allt tungmetaller, från bottensedimenten om man slutar kalka. Man får en större gifteffekt än vid normal försurning. Detta borde man ifrån Centerns sida känna till. Det finns engagerade miljöintresserade människor i det partiet, men jag konstaterar att de sviks av sin partiledning. De sviks när Centern samarbetar med regeringen. Man glider förbi detta med en talande tystnad i riksdagens kammare när man kritiseras av Miljöpartiet. Man måste också fråga sig om Centern är ett parti som över huvud taget har svar på framtidsfrågor, när man tror att tillväxt och bara tillväxt är det som skapar jobb, trots att all forskning visar att kopplingen tillväxt-nya arbetstillfällen blir allt svagare.

Herr talman! Jag fick frågan av Per-Ola Eriksson om regeringen är beredd att starta en levnadsnivåundersökning för att analysera villkoren för de människor som får socialbidrag. Mitt svar är ja. Vi är inte bara beredda att starta en utredning; det pågår redan ett sådant analysarbete, bl.a. kopplat till arbetet med att föreslå en ny socialtjänstlag - en proposition som skall läggas fram i december. Det finns också kopplingar till den bortre parentesen. De analyserna skall genomföras. Jag vill passa på att inbjuda företrädare för Centerpartiet att ta del av det arbetet.

Herr talman! Jag skulle vilja vända mig till storinkvisitor Mats Odell som vill brännmärka oss som tar ansvar i kommuner och landsting efter det att Mats Odell och hans kamrater inom högern och regeringen har avslagit våra förslag att ge kommuner och landsting mer pengar. Men jag skall faktiskt trots brännmärkningen ta fasta på det positiva i det nya budskapet. Mats Odell vill tydligen öka de offentliga utgifterna. Han vill anslå mer pengar till kommuner och landsting. Det är bra. Med vem skall ni genomföra detta, Mats Odell? Är det tillsammans med Bo Lundgren? Vi ställer upp, trots brännmärkningen, Mats Odell. Kom med förslagen. Ni har hela tiden avslagit våra förslag att ge mer pengar. Men ni är ändå välkomna. Vi skall inte gräla mer, utan vi skall samarbeta.

Herr talman! Jag har 20 sekunder på mig. Jag vill bara säga att det inte har varit fråga om någon brännmärkning. Väljarna borde brännmärka en sådan konsumentinformation som Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet gav. Vi vill omfördela resurser. Vi har i vårt budgetalternativ 5,8 miljarder mer till kommun och landstingssektorn än vad regeringen har i sitt alternativ. Det är där som pengarna tas. Det är bl.a. genom att vi som är friska och som har jobb får ytterligare en karensdag, Johan Lönnroth. Är ni med på den finansieringen?

Herr talman! Nu när debatten närmar sig sitt slut är det påtagligt att när det gäller företrädarna för övriga partier som kommenterar samarbetet mellan Socialdemokraterna och Centern finns det ingenting positivt att säga, inte ett positivt ord har sagts om den påtagliga förbättring som sker av statsfinanserna och av svensk ekonomi. Det är ett gnällande och en förgrämdhet. Men jag tycker att ni kunde ha kostat på er en positiv kommentar om att det faktiskt går bättre för Sverige. Det är väl rimligtvis något som vi alla borde eftersträva och glädja oss åt. Det stora bekymret som vi har, vilket jag tror att de flesta av oss delar, är arbetslösheten. Det finns all anledning att känna stor oro och att vara mycket engagerad i kampen mot arbetslösheten. Vi kan ha olika uppfattningar om hur det skall ske, men jag tror att de flesta av oss ändå är överens om att det skall ske. Då är det på det sättet att en framgångsrik kamp mot arbetslösheten inte kan genomföras om vi inte har statsfinanser i balans och om vi inte har en tillväxt i ekonomin. Därför vill jag säga att jag är optimist. Jag känner tillförsikt inför framtiden. Jag känner en framtidstro. Den bygger på faktiska uppgifter om utvecklingen i svensk ekonomi och om utvecklingen i statsfinanserna. Det är ett faktum att vi har en mycket låg inflation i Sverige. Det är ett faktum att räntorna faller, och de har fortsatt att falla i dag. Det verkar som om man inte tar på allvar vad moderater, folkpartister och kristdemokrater säger. Om man gjorde det skulle väl räntorna rimligtvis inte fortsätta att falla också i dag. Jag gläder mig åt den räntenedgången, och jag tror att det finns utsikter att den kan fortsätta. Det är naturligtvis bra att exporten ökar kraftigt och att vår utrikesbalans stärks, så att vi kan betala av på utlandsskulden. Det är naturligtvis bra att investeringarna fortsätter att öka och att vi också får en uppgång av den privata konsumtionen, så att folk vågar spendera litet mer. Det är allt detta tillsammans som leder fram till en konjunkturuppgång som vi nu ser allt starkare tecken på och som ger oss bättre möjligheter framöver att ta itu med den stora återstående uppgiften att bekämpa arbetslösheten och att få upp sysselsättningen. Jag vill säga att jag känner en framtidstro och en tillförsikt. Det är naturligtvis en oerhörd styrka att vi är på väg att återvinna balansen och stabiliteten i svensk ekonomi och i statens finanser.

Herr talman! Jo, Erik Åsbrink, jag skall gärna säga något positivt om att räntorna har fallit och att budgeten är sanerad. Men det stora problemet, Erik Åsbrink, är att det som ni nu säger om att det nu är dags att angripa arbetslösheten och att påbörja en fördelningspolitik sade ni faktiskt ungefär med samma ord för drygt ett år sedan, sommaren 1995. Då var det också dags att ta nästa steg. Vi kan i denna budget inte se att ni lägger fram förslag som innebär att man kommer till rätta med arbetslösheten. Ni klarar inte fyraprocentsmålet med de förslag som ni lägger fram. Därför måste denna riksdag se till att ändra i er budget, så att vi får ned arbetslösheten och förbättrar fördelningen. Fördelningspolitiken har faktiskt varit eländig efter den dag som ni började samarbeta med Centerpartiet. Det måste bli en vändning. Ni måste det på allvar att sätta arbetslöshetsbekämpningen och fördelningspolitiken främst, och det måste påbörjas nu. Till sist har jag redan sagt att Vänsterpartiet är berett att ta ansvar. Vi är inte bittra och besvikna, och vi känner oss inte försmådda. Ni har stängt dörren, och ni har sagt att det nu är Per-Ola Eriksson och Centerpartiet som gäller. Men vi vet med förtröstan att det finns en mycket stark opinion utanför detta hus som stöder stora delar av det som vi står för. Vi tror att ni kommer att inse hur verkligheten ser ut utanför detta hus och inte bara i detta hus.

Herr talman! Det är riktigt att vi har haft en väldigt stark förslitning av vår materiel nere i Bosnien i vår bataljon.

Förslitningen påverkar naturligtvis försvarsekonomin i övrigt. Den andra frågan är om avvecklingen av antipersonella minor på något sätt skall betalas. Jag anser inte det. Detta beslut kommer riksdagen, om riksdagen följer regeringens förslag, att fatta i ett utomordentligt bra säkerhetspolitiskt läge då vi icke har något militärt hot mot Sverige. Med det menar jag att vi kommer att ha möjligheter att under åtskilliga år anpassa vårt försvar utan att använda personminorna.

Herr talman! Jag beklagar att inte Moderata samlingspartiet ville ställa upp för samtal med regeringen i försvarsfrågan. Den gamla stabilitet som högern och Moderaterna alltid har visat i försvarsfrågan, att resonera, är som bortblåst i dag. Har Arne Andersson goda idéer på den här punkten hälsar jag det med glädje och hoppas att de, om inte förr, kan komma till uttryck i försvarsutskottet. Det sägs ibland att vi inte har modern materiel i det svenska försvaret. Det är inte sant. Jag får mycket ofta uppskattning från gästande försvarsministrar, som säger att vi har ett utomordentligt modernt och materielrikt försvar i Sverige. Det är inte så som någon tidning gör gällande att vi bara har gamla Monarkcyklar. I den här situationen förser vi flygvapnet med ett eget flygplan för flera tiotals miljarder. Den svenska kustflottan har inte varit bättre utrustad än vad den är i dag. I morgon tar vi emot den tredje nya ubåten i Gotlandsklassen.
Herr talman!
Herr talman!
Vi beställer nya ytstridsfartyg i miljardklassen. Armén förses med nya stridsvagnar, hemvärnet skall moderniseras, och mycket mer.
Med Centerpartiets ledare var jag fullt överens om att vi med det underlag vi hade resonerat oss fram skulle fråga Moderaterna om de hade synpunkter och ville diskutera frågan. Men Moderaterna kom med ett nej. Det har inte förvånat bara mig, Arne Andersson.

Tvärtom har vi ett starkt och modernt försvar, och det skall vi ha också i fortsättningen.
Det är något nytt som har hänt under Carl Bildts frånvaro.
Försvarsministern har i TV sagt att han enbart tagit militära hänsyn när han lagt ut förslagen om regementsnedläggningar. Sedan lägger försvarsministern ner LV4 i Ystad, trots att överbefälhavaren av både ekonomiska och övningsmässiga skäl har föredragit att bevara LV4. Hur kan det här dubbla budskapet vara möjligt?

Jag tar inte åt mig äran av att vi nu producerar JAS för fullt - det var ju ett beslut som fattades i början av 80-talet - och ubåtarna som vi nu sjösätter vid Kockums ligger på en gammal beställning. Så det är, Bertil Persson, litet väl enkelt att säga att en leverans som kommer under en viss försvarsministertid så att säga är en produkt av denne försvarsministers åtgärder. Sedan skulle jag kunna påpeka att försvarets ekonomi vid den tidpunkt då jag trädde till som försvarsminister var sönderkörd. Detta baserar jag på överbefälhavarens och Försvarsmaktens uppgifter om att inte mindre än tre femtedelar av den verksamhetsneddragning som jag nu tvingas till är resultatet av händelser som inträffade före den nuvarande regeringens tillträde. Nej, vi har inte tagit några regionalpolitiska hänsyn i den här propositionen. Skulle vi ha gjort det hade vi ju pekat ut Söderhamn som en flygflottilj som borde ha varit kvar, och i stället hade vi lagt ned Ängelholm. Den plats i landet som kanske är mest sårbar för att förlora jobb, Söderhamn, förlorar enligt regeringens förslag sin flygflottilj. Det bevisar att vi har tagit försvarspolitiska hänsyn. Nu säger Bertil Perssons partikamrater landet runt att vi har tagit partipolitiska hänsyn. Men varför har jag då lagt ned en flygplats i en socialdemokratiskt styrd kommun, Söderhamn, men bevarat den i Ängelholm, som ju, som Bertil Persson känner till, är en moderatstyrd kommun? Det förslag som nu ligger på riksdagens bord är alltså försvarspolitiskt och försvarsekonomiskt motiverat, ingenting annat. Mytbildningen kring de här förslagen fortsätter emellertid ute i landet, men på något sätt skall väl sunt förnuft och ärlighet segra också i den här kammarens debatter. Jag har goda förhoppningar när det gäller riksdagen på den punkten.

Herr talman! Jag har studerat det aktuella företaget mycket noga. Det Karin Starrin säger här är alldeles riktigt. Det man på det här företaget har kommit överens om i en lokal överenskommelse är inte möjligt med dagens regler. Jag har träffat såväl företagsledning och fackliga organisationer som representanter för kommunen och diskuterat frågan. Efter den diskussionen känner jag mig ganska positiv till att man lokalt försöker lösa det här, kanske på ett annat sätt, som stämmer överens med regelverket. Jag tycker nämligen att det är rätt så orimligt att ställa de här två förslagen mot varandra, så att man av regelskäl tvingas att välja ett av dem, som gör 128 personer - tror jag att det var - arbetslösa. Vad gäller regelverket finns en utredning som blir klar inom 14 dagar och som tittar på a-kassefrågorna i ett större perspektiv. Den utredningen skall ut på remiss under hösten, och någon gång efter nyår kommer vi att lägga fram en proposition om a-kassan. Väldigt många frågor kommer att ingå i den propositionen. Enligt vårt nuvarande utredningsarbete är det möjligt att också frågor som har att göra med arbetstiden kommer att vara med.
Herr talman! Det gäller ju att titta på de regler som gäller just i dag och hur dessa regler i dag berör människor. Vid det här företaget hade man kunnat rädda 128 personer, som nu blir arbetslösa. Det är klart att man så långt det är möjligt försöker hitta utbildningsmöjligheter på lokal nivå för de här människorna. Men eftersom företagsledning och fackliga organisationer var överens, liksom man var överens över alla politiska partigränser, skulle deras överenskommelse mycket väl ha kunnat tillmötesgås. Vi har i dag i tidningen fått beskedet att arbetsmarknadsministern menar att detta borde vara möjligt, men jag vet fortfarande inte hur jag skall tolka det hon säger här. Vad tycker arbetsmarknadsministern, var står hon i just den här frågan?
Herr talman! Mina uttalanden i tidningen i dag skall tolkas som att jag menar att detta borde vara möjligt i framtiden. Men enligt de regler vi har i dag är detta inte möjligt, så därvidlag har länsarbetsnämnd och arbetsmarknadsverk gjort en korrekt tolkning. Skall man ändra på det här regelverket låter det sig inte göras genom att ministern tycker någonting - internt eller offentligt - utan det är faktiskt riksdagen som skall säga sitt i de här frågorna, och det får riksdagen möjlighet att göra i anslutning till att vi lägger fram vår a-kasseproposition efter nyår.
Herr talman! Jag har en fråga till Anders Sundström. Med anledning av ryktena om sammanslagningen av det två stora affärsbankerna S-E-Banken och Handelsbanken undrar jag om man inom regeringen har börjat diskutera utförsäljningen av Nordbanken, om man tänker ändra politik i den delen.
Herr talman! Regeringen har deklarerat sin avsikt att sälja ut ett antal tillgångar, däribland sina aktier i Nordbanken, vid ett lämpligt tillfälle när det är bra för staten. Det finns ingen anledning att ompröva detta. Det regeringen gör är dels att sanera ekonomin dels öppna för konkurrens också i banksektorn. Vi har glädjande nog fortsatt kraftigt fallande räntor. Vi närmar oss nu snabbt den tyska räntenivån. Det finns ingen anledning att ändra på politiken.
Herr talman! Den verklighet som vi nu upplever innebär inte någon möjlighet till ökad konkurrens utan snarare en risk för en ökad monopolisering av bankväsendet. Man diskuterar nu en sammanslagning mellan S-E-banken och Handelsbanken. Det finns också diskussioner om att slå ihop Föreningsbanken med sparbankerna. Man säger att det har blivit en ökad konkurrens och att räntorna har fallit. Räntorna har inte alls fallit i den utsträckning som man vill. Vi har i dag en realränta som är högre än någonsin. Räntan skulle vara betydligt lägre om vi hade haft en vettig konkurrens. Man är alltså inte beredd att inom regeringen ta upp en förnyad diskussion kring detta när verkligheten drastiskt förändras.
Herr talman! Vår avsikt är ju inte att se till att Nordbanken går upp i någon annan bank. Meningen är att vi skall gå ur som ägare och att någon annan skall träda in som ägare. Det förändrar ju inte konkurrensbilden ett enda dugg. Vad regeringen vill verka för är att öka konkurrensen på detta område. Där sker hela tiden en snabb internationalisering, där marknaden inte längre stängs av några nationsgränser. Det jobbar vi mycket hårt med. Jag hävdar att det är den vägen vi skall gå. Det handlar inte om ett ökat statligt ägande i banksektorn och att det skulle leda till att konkurrensen ökar. Det finns inga som helst belägg för att det skulle vara någon framgångsrik väg.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till arbetsmarknadsministern. Jag har i dag fått ett mycket pessimistiskt brev från en ung person från Dalarna som har rehabiliterats på Samhall. Nu är han färdig att få ett jobb i Samhall. Han får då beskedet att det är anställningsstopp på Samhall fram till nästa årsskifte, vilket innebär att man diskuterar förtidspension för denne 30-årige grabb från Dalarna. Jag undrar om det kan vara rimligt att spara på det sättet att sådana situationer kan uppstå.
Herr talman! Jag uppfattar två frågor i den fråga Bo Nilsson ställer. Dels frågan om den omstrukturering som pågår inom Samhall, dels frågan om möjligheterna för arbetshandikappade att över huvud taget kunna få ett jobb. När det gäller omstruktureringen av Samhall är det ett beslut som Samhalls ledning och styrelse har tagit och det innebär att man avser att förändra inriktningen från produktion till mera av tjänsteproduktion. Det är någonting som regeringen inte kan påverka. Jag tror i och för sig att man gör en riktig bedömning när man går mot mera av tjänsteproduktion. Den andra frågan handlar om vilka möjligheter sådana personer som den Bo Nilsson refererar till skall ha att få ett jobb. Jag menar att det bästa för arbetshandikappade är om man kan bereda dem ett arbete, antingen inom Samhall eller med ett lönebidrag inom offentlig sektor eller på den öppna marknaden. Det pågår en utredning om detta. I budgetpropositionen säger vi att de regler som gäller i dag för personer med lönebidrag inom allmännyttiga organisationer skall gälla ett halvt år till så att utredaren blir klar med sina nya regler. Vi räknar med att det skall bli klart före jul. Målsättningen med de reglerna är att fler skall kunna beredas arbete med lönebidrag.
Herr talman! Arbetsmarknadsministern vet ju att de besparingskrav som har ställts på Samhall innebär att man har ett anställningsstopp. Det innebär att 3 500 färre kommer att vara anställda i Samhall nästa årsskifte. Den här personen, som kan utföra ett arbete i Samhall, förhindras att göra detta och man diskuterar i stället förtidspension. Det är det jag frågar om.

Herr talman! Jag kan ju inte diskutera ett enskilt fall, men som princip kan jag säga att det alltid är bättre om en arbetshandikappad kan få ett arbete - det må vara i Samhall eller med lönebidrag - än att bli förtidspensionerad. Självfallet är det så. Men här har staten, likaväl som kommunerna eller landstinget, inget system för att se till hur helheten skall fungera. Vi har våra olika rör för pengarna, som jag brukar säga, och det finns ingen koppling mellan rören. Maj-Inger Klingvall och jag diskuterar detta ganska ingående. Vi diskuterar hur vi skall få en koppling. När jag drar ned på exempelvis Samhall eller lönebidrag åker Maj-Inger Klingvalls anslag upp med automatik. Det är en otillfredsställande lösning. Vi undersöker om det finns någon möjlighet att göra något åt det. Än har vi inte hittat den goda karamellen. Vi fortsätter att arbeta på det.
Herr talman! Jag vill också ställa en fråga till arbetsmarknadsministern. Jämställdhet och ekologi skall ju vara två bärande teman för att halvera den öppna arbetslösheten, kunde vi läsa i sysselsättningspropositionen. Nu undrar jag om arbetsmarknadsministern anser att det behövs minst 70 % kvinnor i politiken de närmaste tio åren för att man skall kunna ändra färdriktningen så att jämställdhet och ekologi blir just de två bärande temana.
Herr talman! Jag förstår att Ewa Larsson syftar på en intervju som är gjord i tidningen Jämsides, där jag fritt har spånat över utvecklingen framöver och bl.a. säger att det nog vore klokt om kvinnorna inte bara var 50 %, utan fler, t.ex. 70 % för att vi skall få en utveckling åt det håll som jag tycker är bra. Svaret på frågan skulle kort och gott kunna vara ja.
Herr talman! När Sverige gick med i EU fanns det bland dem som var kritiska mot medlemskapet synpunkter på många av sakområdena och EU:s hantering av dem. På många av de områdena har ju Sverige nu börjat utarbeta en strategi för en förändring. Det gäller t.ex. på jordbruksområdet där en svensk statlig kommitté arbetar med att utarbeta en svensk strategi för en förändring av EU:s jordbrukspolitik. En annan fråga som var utsatt för kritik var också det som man, litet vårdslöst, brukar kalla för EU:s byråkrati. Jag undrar om statsrådet Björn von Sydow kan säga om det finns någon utarbetad tydliggjord svensk strategi för en förändring och förbättring av EU:s administration och, som det heter, byråkrati. Om det inte är på det sättet, är Björn von Sydow då beredd att medverka till att utarbeta en tydlig markerad sådan?
Herr talman! Det faller under utrikesministerns ansvarsområde att ansvara för hur Sverige arbetar när det gäller EU:s institutioner. Därför har jag inte kunskapen för att svara på hur det ligger till. Jag avstår därför från att svara på frågan.
Herr talman! Jag vill fråga arbetsmarknadsministern hur ärendet har förberetts angående de statliga jobb som skall förläggas till Söderhamn. Har man gjort tillräckliga utredningar så att man väljer ut de statliga tjänster som på lång sikt kan fungera effektivast från Söderhamn? När det gäller exempelvis Skogsvårdsstyrelsen, som nu finns i Falun, undrar jag hur man har värderat de långa bilresor som behövs för att komma till skogarna i Malung, Vansbro och Älvdalen.
Herr talman! Jag svarar på den här frågan eftersom jag har haft beredningsansvaret i regeringen. Det vi har bestämt oss för i regeringen är att ta fram arbetsplatser motsvarande de jobb som försvinner i Söderhamn. Vi har också bildat en arbetsgrupp med statssekreterare i berörda departement som arbetar fram förslagen. På några områden kunde vi redan tidigare presentera vad vi ville göra. Ett sådan är Skogsvårdsstyrelsens organisation. Vår avsikt är att föra ihop Skogsvårdsstyrelens regionala organisationer för att kunna behålla verksamheten ute i skogen och ute i kommunerna där man träffar skogsägarna. Därför kommer besparingarna i Skogsstyrelsens och Skogsvårdsstyrelsens organisationer att ske på den regionala och den nationella nivån. Vi vill säkra verksamheten ute i bygderna. Det är min uppfattning att det inte alltid är givet att den regionala organisationen skall ligga i residensstäderna. Det går utmärkt att förlägga just den typ av verksamhet som vi här talar om till mindre orter utanför residensorten. Söderhamn är en lämplig ort när det gäller den region som berörs, nämligen Gävle-Falun-regionen. Det kommer också att bli på det sättet.
Herr talman! Jag uppfattar svaret så, att beslutet om att Söderhamn skall bli huvudort redan är fattat, trots att man inte har tagit fram ett ordentligt underlag för hur mycket resande detta kommer att innebära. Söderhamn ligger ju vid kanten av detta geografiska område. Jag säger inte att det måste vara en residensstad, men man kan ju se på orter som ligger i mitten av det geografiska området.
Herr talman! Först och främst har regeringen sagt att regeringen har för avsikt att föreslå Söderhamn. Sedan när det gäller lokaliseringsorter för de olika regionkontoren är det inte längre det fysiska avståndet som är avgörande för lokalisering av olika statliga och privata verksamheter. Glädjande nog investerar näringslivet väldigt mycket i de perifera regionerna. Det är rätt märkligt att just näringslivet klarar denna verksamhet utomordentligt bra. Men när det är fråga om statlig verksamhet framförs ofta argumentationen att det är antalet mil som skall vara avgörande. Det verkar som att några tror att man fortfarande färdas med hästdroska, trots att vi lever i ett samhälle med ny och modern informationsteknik.
Herr talman! Jag hade tänkt att ställa en liknande fråga till näringsministern. Men jag vill bara citera vad tf länsjägmästare i "Ett val av Söderhamn som kansliort skulle medföra för verksamheten avsevärt negativa och menliga effekter. Det gäller såväl kontakterna inom organisationen som externt med länsmyndigheter och övriga organisationer och företag." Jag vill fråga näringsministern om dessa ord gör något intryck på honom. I pressmeddelandet uttrycktes det hela med att "regeringen avser...". Är det möjligt att statsrådet och departementet tänker om i den här frågan?
Herr talman! Jag har tagit del av pressurklipp med de uttalanden som Rolf Gunnarsson redovisar. Men argumenten är inte på något sätt överraskande. Det är ju de gamla vanliga argumenten. Var och en slåss för sin vattvälling. Regering och riksdag har ansvar för hela landet. Vi skall försöka att lösa problemen när vissa orter drabbas speciellt hårt. Det kräver att andra orter ställer upp. Falun är en av de orter som vi under tidigare epoker har gjort stora insatser för när man har haft bekymmer. Argumentationen är inte speciellt övertygande, måste jag säga. Regeringens avsikt är fortfarande att förlägga denna verksamhet till Söderhamn.
Herr talman! Regeringen föreslår i totalförsvarspropositionen en nedläggning av Älvsborgsbrigaden i Borås. Därmed kör man över ÖB:s förslag. Göteborgsområdet är ett av våra vitala kraftcentra - som det tidigare har uttryckts - när det gäller planeringsinriktningen mot strategiskt överfall. Detta område är mycket viktigt. Det innehåller Nordens största hamn och två flygplatser, vilket är av vital betydelse. Med tanke på planeringsinriktningen mot strategiskt överfall vill jag fråga: Vilka nya operativa överväganden har regeringen gjort i förhållande till Överbefälhavaren? Har de ekonomiska beräkningarna visat att regeringens förslag blir billigare?
Herr talman! Åke Carnerö ställde två frågor. Det är politikerna i denna kammare och regeringen som har det slutliga ansvaret för försvarspolitiken och säkerhetspolitiken. Det kan varken regering eller riksdag springa ifrån. Överbefälhavaren är en myndighetschef som fick i uppdrag att lägga fram ett förslag som regeringen har granskat och gjort vissa förändringar i. Men det är inte fråga om några militäroperativa eller militärstrategiska förändringar. På de punkterna har regeringen följt ÖB:s förslag. Jag har ibland litet svårt att förstå de folkvalda representanter i denna kammare som vill devalvera sin demokratiska uppgift genom att överlämna frågan om vårt folks trygghet och oberoende till myndigheter. Vi som ledamöter av denna kammare måste ha det slutliga ansvaret och också ta det. Sedan får vi i de allmänna valen redovisa för folket hur vi har lyckats. Halmstad ligger på västkusten och tillhör västra Sverige. Därmed finns det en stark utvecklingsbar garnison för västra Sveriges försvar, enligt regeringen förslag. Den marina utbildningsverksamheten bevaras i västra Sverige. På den punkten har regeringen gått ifrån ÖB:s förslag till fördel för västra Sverige. Jag har i helikopterfrågan klart markerat att västra Sveriges behov av helikopterräddningsverksamhet måste klaras. Som enda plats har jag i försvarspropositionen pekat ut Säve. Det är alltså en betydande ekonomisk besparing att ha kvar Halmstadsalternativet mot Borås-Ystadsalternativet, vilket i sin tur innebar en flyttning av K 3 miljoner kronor per år eller 170 miljoner kronor under hela försvarsbeslutsperioden. Detta har varit starkt bidragande till att Halmstadsalternativet har valts. Herr talman! Regeringens förslag när det gäller västra Sveriges försvar är som helhetslösning väldigt starkt. Befolkningen i västra Sverige borde vara utomordentligt nöjd med det.
Herr talman! Givetvis skall regering och riksdag ta sitt ansvar när det gäller utformningen av försvaret. Det var därför som jag betonade planeringsinriktningen mot strategiskt överfall och de militäroperativa bedömningarna. Då behöver kraftcentret Göteborg ett näraliggande omedelbart skydd i händelse av att det otäcka som vi planerar utifrån skulle inträffa. Det är i denna belysning som min fråga skall ses. Borås ligger naturligtvis närmare detta vitala område än Halmstad.
Herr talman! Jag håller med Åke Carnerö om att västra Sverige inklusive rikets andra stad skall ha både ett starkt försvar och en militär utbildningsplattform. Men lika litet som man kan se Stockholmsområdet som ett litet område kan man göra det med Göteborg, utan man får se till västra Sverige. Jag är medveten om att i mil räknat ligger Borås något närmare Göteborgs centrum än vad Halmstad gör. Men Halmstad ligger likväl på västkusten och kan därmed ingå i försvaret och vara utbildningsplattform för västra Sverige. I motsats till Överbefälhavarens förslag behålls den marina utbildningsplattformen för amfibieutbildning liksom en mycket klar skrivning om en fortsatt helikopterverksamhet. Det förslag som regeringen nu har lagt på riksdagens bord tillgodoser mycket väl de krav som Åke Carnerö ställer.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till näringsministern. Vi har nu fått ta del av kulturpropositionen. Efter många tysta år uttalas äntligen en tydlig regeringsambition att utveckla formgivning och svensk design. Jag vill fråga näringsministern om Näringsdepartementet också kommer att göra aktiva insatser för att svensk form och svensk design skall kunna bli tillväxtskapande faktorer.
Herr talman! Just nu pågår en översyn av hela Industriforskningsinstitutet och dess organisation, vilken görs av en särskild statlig kommitté. Till detta kommer att forskningspropositionen just är framlagd. I propositionen betonas tydligt att forskningen skall komma till nytta, dvs. att det skall vara en starkare koppling mellan den akademiska världen och industrin. Detta tillsammans gör att forskningen nu kommer att bli mer inriktad på att lösa vårt största problem, nämligen arbetslösheten. I vad mån detta kommer att innebära särskilda satsningar på formgivning och design är det ännu för tidigt att uttala sig om. Det blir en senare process som ett resultat av forskningspropositionen och den översyn som nu görs av Industriforskningsinstitutet.
Herr talman! Jag har en allmänpolitisk fråga till EU-kommissionen, Magnus Lemmel, har ju som bekant av kommissionen belagts med munkavle sedan han i en öppenhjärtig intervju delvis har kritiserat EU:s byråkrati, vilken i vissa stycken synes vara trög och ineffektiv på ett sätt som menligt inverkar på möjligheterna att uppnå målen med det närmare Europasamarbetet. Här hamnar alltså svensk yttrandefrihetsrättslig och förvaltningsrättslig tradition på bekymmersam kollissionskurs med vad som för närvarande tycks vara förhärskande inom EU. Vad har den svenska regeringen över huvud taget gjort hittills och hur långt ämnar den sträcka sig för att värna om öppenhet och yttrandefrihet, t.ex. för enskilda EU-tjänstemän? Vad gör regeringen för att verkningsfullt driva på ett effektivare och billigare arbetssätt inom EU?
Herr talman! Henrik S Järrels fråga var ingen utpräglad allmänpolitisk fråga. Den tillhör klart utrikesministerns verksamhetsområde. Dessutom borde den kanske också ställas i EU-parlamentet, eftersom det gäller EU:s interna arbete. Därför, herr talman, får Henrik S Järrel ha frågan kvar i fickan till dess att utrikesministern finns här för att svara på frågor. Jag skall förvarna henne om att det kommer att ställas en sådan fråga, så att det kan bli ett förberett svar.
Herr talman! Jag trodde att konsitutionsutskottets f.d. ordförande möjligen kunde ha någon synpunkt i yttrandefrihetsrättsliga frågor.
Herr talman! Just därför att jag tidigare har varit KU:s ordförande skall jag vara mycket försiktig med uttalanden på områden som inte enligt grundlagen är mitt ansvarsområde. Jag känner till hur KU följer statsrådens olika uttalanden, och jag längtar inte precis efter ett KU-förhör. Därför finns det ytterligare en anledning för mig att inte svara på Henrik S Järrels fråga.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga om fukt och mögelskador i småhus till statsrådet Jörgen Andersson. Miljöpartiet träffade 1995, för att kunna ge 20 % i lindring av självrisken vid fukt och mögelskador i äldre småhus. Just den höga självrisken är ofta ett hinder för att åtgärda den här typen av problem. Vi vet att vart tionde småhus i dag beräknas ha fukt och mögelskador. 1 oktober har bara 20 miljoner kronor utnyttjats, dvs. hälften. Jag skulle vilja ha en kommentar till den uppkomna situationen av statsrådet. Jag vet att regeringen har tillsatt en enmansutredning, som fram till oktober nästa år skall titta närmare på problemen. Jag vill i detta sammanhang ställa ytterligare en fråga. Är det inte så, att självrisken helt enkelt borde sänkas? Den är för hög. Varför kan man inte föreslå 50 % i självrisk?
Herr talman! Jag är inte i dag beredd att uttala mig om självriskens storlek. Det är av sakliga skäl men också på grund av att det pågår en enmansutredning, som Per Lager mycket riktigt informerade kammaren om. Jag vill avvakta vad enmansutredaren kommer fram till innan jag är beredd att ha någon närmare uppfattning i frågan.
Herr talman! Jag har en fråga till näringsminister Sandvikens kommun har gjort en förstudie om möjligheten att etablera en halvledarfabrik för mikrochipstillverkning. Detta är en bransch som har en enorm tillväxtpotential. Man räknar med att det inom en snar framtid kommer att byggas 100-200 fabriker av den här typen i världen. För att en satsning skall komma till stånd krävs troligtvis en rejäl statlig investering. Min fråga till ministern är: Hur tänker ministern arbeta vidare med detta projekt? Såvitt jag vet ligger förstudien på departementet.
Herr talman! Jag skall på fredag eftermiddag ta emot information av dem som har arbetat fram en rapport om just halvledartillverkningen. Jag vill samtidigt säga att statens möjligheter att engagera sig i detta och gå in med olika typer av stöd begränsas av de stödregler som denna kammare har beslutat om samt också av de regler som finns inom EU.
Herr talman! Eftersom detta är en framtidsbransch hoppas jag att saneringen av statsfinanserna inte får gå före ett sådant här projekt, om det nu är möjligt att genomföra enligt EU:s regler. Om projektet så småningom skulle bli av, är ministern då beredd att förorda Sandviken som etableringsort?
Herr talman! Detta är inte en fråga för regeringen. Det är ju fråga om ett enskilt företagsprojekt som drivs uppe i Sandviken. Vad regeringen kan komma att göra är att ta ställning till eventuella stöd, vilka i huvudsak är baserade på de regionalpolitiska stöden - det är ju dessa former av stöd som finns. Denna fråga kommer vi väl så småningom att ställas inför. Men vi har medverkat till att en studie av verksamheten har gjorts, och den kommer jag att få information om på fredag eftermiddag.
Herr talman! Jag är ordförande i Svensk-japanska parlamentarikerförbundet. Regeringens förslag att flytta Östasiatiska muséet till Göteborg har väckt mycket starka känslor, inte minst hos alla dem i Sverige som har goda kontakter med Asien och inte minst hos dem som har placerat eller skänkt samlingar till detta museum och som inte har blivit tillfrågade. Förslaget är djupt olyckligt, och det ger helt felaktiga signaler till denna viktiga del av världen. Sverige ansöker nu om att få en plats i FN:s säkerhetsråd. Samtidigt sänder Sverige signaler till de asiatiska länderna, signaler som underminerar Sveriges renommé i denna viktiga del av världen.
Herr talman! Jag kan besvara frågan, eftersom den har en viss regionalpolitisk betydelse. Jag tror kanske inte att frågan om var vi förlägger muséerna i Sverige får så väldigt stor betydelse för vår kandidatur till FN:s säkerhetsråd. Det är kanske att något överdriva betydelsen av vår museipolitik. Jag tror nog att det är rätt viktigt att vi även här försöker att fördela resurserna över landet. Vi har en stark koncentration av stöd för kultursatsningar i huvudstaden och samma starka koncentration av forskningsresurser till de tre största regionerna. Det är klokt att satsa resurser också på Göteborgsregionen, som har en lång tradition och länge har varit aktivt på detta område. Jag har inte uppfattat att vårt förslag har väckt starka reaktioner i Asien.
Herr talman! Med förlov sagt blir jag bekymrad när jag hör att Anders Sundström över huvud taget inte förstår problemet. Detta museum är väl känt i Asien. Det har väldigt hög kvalitet och anses vara en klenod. 90 % av samlingarna har skänkts till muséet. En flyttning av detta museum från huvudstaden upplevs av många i de asiatiska länderna som hart när en förolämpning. Den här frågan har flera dimensioner. Den handlar inte bara om Sveriges renommé bland Asiens länder inför ansökan om en plats i FN:s säkerhetsråd, den har också eventuellt handelspolitiska följder. Jag vill bolla frågan vidare med en förhoppning om att vår handelsminister kanske förstår problemets vidd bättre. Sveriges relationer till de asiatiska länderna, värt att genomföra ett sådant hugskott - som det här förefaller mig att vara - som att bara flytta ett museum från huvudstaden till någon annanstans i Sverige? Är det värt att förstöra relationerna mellan Sverige och den viktiga del av världen som Asien är?
Herr talman! Jag fortsätter att å regeringens vägnar svara på den här frågan. Först och främst är det inte fråga om att lägga ned något museum, utan det är fråga om att flytta ett museum. Ni måste förstå att det ni nu säger, Karin Falkmer, nästan ger det här ett löjets skimmer.

Herr talman! Det här gäller också museiflytten. Eftersom Anders Sundström tog upp det regionalpolitiska perspektivet, skulle jag vilja fråga honom vilka de regionalpolitiska vinsterna är med att flytta fyra fristående enheter och slå samman dem till en centraliserad. Gagnar det hela landet? Det har ju varit så, regionalpolitiskt sett, att inte minst etnografisk och antropologisk kultur har nått ut till resten av landet via vandringsutställningar. Vore det inte mer befogat att göra en regionalpolitisk satsning genom att öka just utställningsanslaget i stället för att centralisera? Anders Sundström säger också att det inte är fråga om någon nedläggning. Kan regeringen i dag ge något som helst ekonomiskt underlag som visar att detta inte kommer att innebära en stark begränsning av de fyra muséernas, framför allt de tre stora nationella muséernas, verksamhet? Det finns t.ex. ingen lokal att förvara alla saker i. Dessutom har Folkets Museum Etnografiska precis flyttat, vilket gör att föremål är i ett väldigt känsligt skick och inte kan flyttas igen. Då undrar jag om det inte är befogat att ställa frågan: Innebär inte detta en stark begränsning av verksamheten?
Herr talman! Nu börjar vi röra oss väldigt långt in i kulturpolitiken. Jag anser nog att det är lämpligast att den frågan ställs till kulturminister Marita Ulvskog. Även den frågan kan alltså vara kvar i fickan. Jag tyckte däremot att jag kunde svara på den mer principiella frågan om fördelning av kulturresurser över landet. Det är faktiskt en rimlig fråga att diskutera hur vi fördelar kultur och forskningsresurser över landet. Det är till fördel för Sverige om vi fördelar dem på ett jämnare sätt. I övrigt vill jag hänvisa till kulturministern.
Herr talman! Jag har en fråga till försvarsministern. Det gäller skadade i utlandsstyrkan. I totalförsvarspropositionen konstaterar regeringen mellan raderna att nuvarande regelverk minst sagt är otillfredsställande, och att det skall ses över. Vi är alla överens om det nödvändiga i detta. En ny ordning förutsätts inte fordra riksdagsbeslut och skall börja gälla från den 1 januari 1997. Naturligtvis har regeringen en tidsplan för arbetet. När får de skadade och deras anhöriga veta vad som kommer att gälla? Om de nya reglerna blir dåliga finns ju dessutom risken att riksdagen tvingas fatta ett beslut, och ett sådant kan väl rimligtvis komma först hösten 1997? Det som möjligen är tanken med regeringens handläggning av detta är att förordnings och regeländringar går snabbare att genomföra än om man för fram frågan i propositionen. Men i detta fall undrar jag om så verkligen blir fallet. Sammanfattningsvis: När får vi veta vad de nya reglerna innehåller?
Herr talman! Jag har haft denna fråga uppe i kammaren tidigare. Jag har personligen engagerat mig mycket starkt i denna fråga, och avdelat folk på Försvarsdepartementet som håller i den. De har fått ett enda direktiv: Att se till att vi får fram bra regler. Jag har personligen diskuterat med Försvarsmakten för att vi skall kunna få regler som vi är nöjda med. Jag utgår från att det inte skall bli några dåliga regler, utan bra lösningar. Jag har vid ett samtal i dag på lunchen försäkrat mig om att arbetet fortgår på Försvarsdepartementet och om att den redovisning som gjorts i propositionen också skall kunna föras fram till ett beslut. Försvarsutskottet skall under hösten få en fyllig redovisning av detta arbete.
Herr talman! I begreppet bra regler ingår också enligt min mening att man ser över frågorna om tredjemanskostnader. Huvudregeln i svensk skadeståndsrätt är att tredjemanskostnaden inte ersätts, och som tredje man kan man räkna anhöriga. Anhöriga som deltar i vården av den skadade har dålig rätt till bidrag. Resekostnader ersätts i praktiken inte, förlorad arbetsinkomst ersätts inte. Många anhöriga har själva behov av vård, t.ex. av psykologhjälp. Kungafonden kan i vissa fall ersätta, men det är ingen rättighet utan en osäker möjlighet. Hur kommer de nya reglerna att förändra de anhörigas situation?
Herr talman! I mina direktiv för detta arbete är det klart utsagt att vi skall ta upp varje fråga som finns på bordet. I den mån Jan Jennehags frågor inte finns där nu är jag tacksam för att få dem.
Herr talman! Många långsiktigt viktigare frågor än förbandsplaceringar kommer ofta i skymundan i den rädda-mitt-regemente-hysteri som råder. Jag vill lyfta fram miljöfrågorna inom Försvarsmakten, och jag vill fråga försvarsministern om regeringen när det gäller lokaliseringar har tagit konsekvenserna av riksdagens beslut om att miljöförstöring är ett säkerhetspolitiskt hot. Har miljöfrågorna i något fall fått avgöra lokaliseringen av förband? Jag vill också ställa en fråga till försvarsministern om bullernivåer. Vilken bullernivå anser försvarsministern och Försvarsdepartementet skall gälla? Försvarsmakten har ju överklagat Naturvårdsverkets och Koncessionsnämndens nivå. De vill ha 90 dB och
Herr talman! Annika Nordgren känner mycket väl till det arbete som jag personligen har lagt ned på försvaret och miljöfrågorna. Det ledde fram till en särskild internationell miljökonferens i Linköping. Regeringen anser att det förslag till en miljöstrategi för försvaret som FOA fick i uppdrag att lämna är en bra grund för det fortsatta miljöarbetet. Av detta program framgår det att det långsiktiga målet bör vara ett ekologiskt uthålligt försvar. Jag har också mycket klart sagt att det är angeläget att Försvarsmakten sanerar miljöfarliga lämningar och att Försvarsmakten tillsammans med Naturvårdsverket nu går vidare i fråga om den inventering och den riskbedömning som har gjorts. Försvaret har också här utarbetat en saneringsplan. Försvarsmakten har också fått klart för sig att det gäller att verkligen se till att militära resurser ställs till förfogande vid stora fredstida miljöolyckor. Det här är alltså ett område som det nu under senare tid har hänt väldigt mycket på. I försvarspropositionen har när det gäller civila hot och risker också miljöolyckorna förts in i bilden - något som Annika Nordgren väl vet. Det var en orsak till att regeringen valde att ha kvar en militär beredskap på Gotland att vi skulle kunna möta de civila hot och risker som finns i Östersjön och som kan komma att uppträda där. Inte minst gäller det miljöolyckor och miljöskador. Sammantaget vill jag alltså säga att detta är ett av de områden där regeringen och Försvarsdepartementet har tagit ett ordentligt grepp om frågan. Jag tror också att Annika Nordgren egentligen är ganska nöjd med de åtgärder som har vidtagits.
Herr talman! Rapporten från FOA som försvarsministern just hänvisade till är mycket bra. I propositionen hänvisas det tyvärr i litet för många avseenden till att beredning pågår när det gäller FOA:s konkreta förslag. FOA säger i rapporten att miljöfrågor skall få ha påverkan på lokalisering, men också på avvägningar mellan resurstilldelning till militären och andra sektorer i samhället. Återigen blir min fråga: Har de intentioner som försvarsministern visar fått påverka något lokaliseringsbeslut inför försvarspropositionen? Jag vill också gärna ha svar på frågan jag ställde om bullergränserna.
Herr talman! Jag pekade just på Gotland, där bevarandet av den militära närvaron ligger på en högre nivå än vad Försvarsmakten har tänkt sig. De civila hoten och riskerna finns med i bedömningen där. Det är oerhört viktigt att vi gör klart för oss att mot Sverige finns inte bara militära hot och risker, utan också civila. Det finns frågor som handlar om terrorism och kriminalitet men också om miljöskador och miljöolyckor. Dessa är inte minst en följd av den ökade trafiken med dåligt tonnage på havet, och exempel på vad den kan innebära för Sverige. För Gotlands del har alltså miljöbedömningarna också funnits med i bilden.
Därmed är frågestunden slut. Jag beklagar att det inte har funnits tillfälle för alla att ställa frågor denna gång. Jag tackar regeringens företrädare för deras medverkan.

Herr talman! Monica Green har frågat mig om regeringen avser att vidta åtgärder för att främja Internets goda sidor. Att bidra till de goda sidorna är en omfattande uppgift. Det handlar om att människor oavsett ålder, kön och bostadsort skall få kunskap om och tillgång till den nya tekniken. IT-kommissionen arbetar med att stödja och lyfta fram goda exempel. Den skall främja informationsutbyte mellan människor och visa på möjligheterna till nya affärsverksamheter. Toppledarforum verkar för att det offentliga Sverige skall bli tillgängligt på nätet. SUNET, som är universitetens och högskolornas del av Internet, skall byggas ut så att det omfattar landets bibliotek. Kommunikationsdepartementet har ett anslag som gör det möjligt att stödja projekt på IT området. Ett sådant projekt är en Internethandbok som framför allt vänder sig till kvinnor. Internet färgas på gott och ont av dem som är användare. I sin fråga talar Monica Green om Internet som "pedofilernas största gåva". Internet ger oanade möjligheter att sprida och ta emot information och åsikter. Detta kan och har missbrukats. Tendenser till missbruk skall självfallet motverkas. Justitiedepartementet utreder just nu hur ----- tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen skall kunna tillämpas på nya medier. Regeringen kommer att ge Statskontoret i uppdrag att utreda hur man skall kunna säkra spåren till dem som sprider brottsligt material på nätet. Under telekommunikationsministermötet i Bryssel den 27 september i år togs frågan om pedofiler på Internet upp. Mötet enades om en konklusion där man bl.a. avser att ta fram konkreta förslag till åtgärder mot olagligt material på Först då fler har tillgång till Internet kommer nätet att spegla samhället som helhet. IT-propositionen som antogs av riksdagen i juni i år sätter upp en rad mål för en nationell IT-strategi. Målen är bl.a. - att värna allas lika möjligheter så att IT kan bli ett medel för ökad kunskap, demokrati och rättvisa, - att skapa bred tillgång till information för ökad delaktighet och kunskapsutveckling. Det är genom att uppfylla dessa mål som regeringen verkligen kan bidra till att utveckla de goda sidorna av Internet.

Herr talman! Jag skall be att få tacka för det utmärkta svar som IT-ministern och kommunikationsministern har lämnat. Jag tycker att det är mycket bra att Ines Uusmann tar de här frågorna på allvar, samtidigt som vi vet att det brinner i knutarna och att man måste göra någonting relativt snabbt. Man måste sätta upp handlingsplaner för det man har avsikt att göra. Bakgrunden till att jag ställde interpellationen är att jag tycker att Internet är en väldig möjlighet, en god förutsättning för oss att få ett bra informationssamhälle i framtiden. Vi får bra kommunikationer. Vi kan få en kreativ och prestigelös miljö att jobba i. Vi får information och kan söka kontakter runt hela världen, ett globalt nätverk som ökar möjligheterna för oss att få ett bättre liv. Men det finns avigsidor, och det är bra att man vågar se dem. Det är inte förrän man vågar erkänna att det finns problem med den nya möjligheten som man kan ta itu med dem. Om man blundar och säger att allting bara är bra och positivt kan man inte ta itu med problemen. Jag har sett ett utbrett missbruk, och det tar mycket stor plats på Internet. Det avskräcker t.o.m. människor att över huvud taget vilja söka andra ställen på Internet. Man blir avskräckt när man kommer in i den miljön. Det finns många länder som nu prövar olika sätt att gå till väga för att förhindra denna utbreddhet av pornografi som säljs, bombrecept som sprids, tips om hur man begår självmord och sådana saker som våra barn med enkla knapptryckningar kan hitta på Internet. Jag har tittat på några exempel runt om i världen. USA prövar ett sätt. Man kommersialiserar detta. Föräldrarna kan köpa sig hinder och på det sättet bromsa vissa sidor. Man kan alltså på kommersens väg hindra detta. Andra länder gör tvärtom och tar helt enkelt bort de sidorna, vilket jag egentligen tror är en omöjlighet, eftersom det hela tiden går att fylla på från andra håll. Men det är bra att man testar olika möjligheter. Vad gör vi i Sverige? Jag tycker att det är bra att Ines Uusmann nu tittar närmare på problemen, att vi kan komma vidare med dem och att fler får upp ögonen för att de finns. Ju fler vi är som kommer in på Internet, desto fler är vi som kan få fram en bra sida av Internet. Vi kan få en etikdiskussion även på Internet. Ju fler vi är som använder Internet desto viktigare är det faktiskt att vi börjar tala om för dem som vi inte tycker skall vara där att de kan försvinna någon annanstans. Det jag mot denna bakgrund skulle vilja ta upp med Ines Uusmann är att det vore bra om man kunde hitta etiska regler som dels tar hänsyn till den personliga integriteten, dels hindrar att pedofilbilder sprids över världen så att vi skall behöva vara oroliga för våra barn. Det vore bra om det gick att hitta den lösningen. Jag tror att man i så fall måste sätta upp en handlingsplan för att komma vidare, eftersom problemen kommer att hopa sig mer och mer. Fler och fler kommer att få utredningsuppdrag. En utredning tittar på ett visst problem; sedan hittar man nya problem och då får andra titta på dem. Jag skulle vilja att vi sätter upp tidsplaner för när saker skall vara klara. Det måste också till teknikoberoende förslag, som inte är beroende av hur den nya tekniken blir och hur snabbt vi sedan kan ta till oss information. Vad jag eftersträvar är alltså dels en handlingsplan, dels ett teknikoberoende sätt att få etiska regler på Internet.

Herr talman! Jag tror att det är viktigt att skilja på det som av vissa kan betraktas som oanständigt eller oetiskt och det som faktiskt är olagligt när vi diskuterar problemen på näten. Som jag sade i mitt första svar är det väldigt positivt att det finns så många användare och att man på det sättet får i gång vad vi kan kalla för en självsanering eller en etisk plattform. Den diskussionen är det ena spåret som jag tror att det är viktigt att följa; jag delar helt Monica Greens uppfattning om det. Det andra handlar om det som är uppenbart olagligt. Barnpornografi är nu aktuellt och diskuteras mycket. Det är ett avskyvärt brott som väcker starka känslor. Men vi måste behålla perspektivet och minnas att detta faktiskt är olagligt oavsett vilket medium man använder. Man måste också komma ihåg att brottsligheten på Internet i sig inte är så omfattande att det finns skäl att tumma på den grundlagsfästa yttrande och tryckfriheten. Tvärtom är det viktigt att det här nya mediet också omfattas av grundlagsskyddet. Det här är inte alldeles enkelt, och jag förstår att det kan tyckas som om vi måste ha en snabb handlingsplan osv. Men i det beslut som riksdagen fattade i juni i år, där just detta med att juridiken har svårt att hänga med den nya tekniken togs upp, ingår det s.k. rättsobservatoriet. Riksdagen har sagt att vi inom tre år skall ha den här planen. Då skall lagstiftningen så gott det går vara anpassad till de nya medierna. Detta rättsobservatorium ligger i IT-kommissionen. Vi arbetar mycket systematiskt med de här frågorna där, men även i Justitiedepartementet. Man kan kalla det för en handlingsplan men också för ett systematiskt arbete - jag tror det är ungefär samma sak. Jag skulle själv gärna se att det gick ännu fortare att arbeta och komma fram till ett system som vi tycker är hållbart. Å andra sidan vet vi att eftersom tekniken går väldigt fort kommer vi säkert alltid att leva i ett slags utredningssituation, där vi ibland ligger efter och ibland är i kapp. På kort sikt skall vi i Sverige själva ansvara för hur vi skall lösa frågan om brott som sker med hjälp av Internet på hemmaplan. Men på längre sikt klarar vi inte av detta själva. Det räcker inte med nationell lagstiftning. Då handlar det till en del om att använda EU som plattform men också om den riktigt globala plattformen, dvs. att det här skall omfatta hela världen. Precis de här sakerna diskuterades på teleministerrådsmötet i förra veckan. Jag återkommer till det senare.
Herr talman! Det är jättebra att Ines Uusmann inser det här. De som tror att informationssamhället blir gott av sig självt och att marknaden kommer att fixa detta själv kommer en dag att vakna upp och bli mycket besvikna. Här behövs en tydlig politisk roll och ett tydligt budskap från oss som jobbar politiskt om vilken framtidsbild vi vill se när det gäller både informationssamhället och det vi nu diskuterar, nämligen Internet. Jag tror också att vi måste jobba globalt med dessa frågor. När man har det här globala nätverket, som kan fyllas på från vilken del av världen som helst i vilken sekund som helst, kan man inte jobba enbart i ett enda land. Alla länder måste jobba hårt för att få bra lagstiftningsregler, och alla måste dra sitt strå till stacken. Sedan måste man gå vidare, både inom EU och med det globala. Det är mycket bra att kommunikationsministern tänker gå den vägen. Sedan är inte jag ute efter att säga att vi måste ha en snabb handlingsplan. Det viktigaste är att vi faktiskt får en handlingsplan där vi själva kan kontrollera vad som har hänt fram till nu, vad vi kan förändra och göra bättre till nästa gång eller tills vi har en kontrollstation igen. Jag vill att vi funderar på hur hela svenska folket kan ta del i att förbättra villkoren för Internet. Som Ines Uusmann säger: Hur kan vi få bort både det olagliga och det oetiska? Vi måste ha en diskussion även om det oetiska, som sprids som en löpeld på Internet. Jag tänker bl.a. på de bombrecept som barn har hittat på Internet. Här har vi naturligtvis ett stort ansvar som föräldrar, men det handlar inte bara om ett föräldraansvar. Det är ganska jobbigt som förälder att över huvud taget kunna hänga med i den snabba utvecklingen, och därför måste samhället ta ett ansvar även där. Det jag eftersträvar är alltså en handlingsplan där vi kan kontrollera vad som har hänt och vad vi kan gå vidare med, där vi har noggrann kontroll och personlig integritet och där vi blir oberoende av hur snabbt det kommer fram ny teknik. Sedan tycker jag att det är fantastiskt med Internet och vårt nya IT-samhälle. Vi har oanade möjligheter att få information från hela världen, skapa nya kontakter och möta människor från hela världen som vi aldrig tidigare har kunnat diskutera med. Det är en fantastisk utveckling, och vi går mot ett mycket gott samhälle om vi klarar att sätta upp de regler som jag eftersträvar.
Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att jag delar Monica Greens uppfattning att det är viktigt att politiken har en tydlig roll i den här diskussionen. Det här är ingenting som marknaden kan ordna till på egen hand. Därför är också den här debatten väldigt bra. Jag vill också återkomma till vad vi gör och alla dessa utredningar som vi tillsätter. Det kan ibland kanske anses litet handlingsförlamande att vi bara utreder och utreder. Trots det har vi nu gett Statskontoret i uppdrag att titta närmare på den svenska delen av Internet, ett område där jag tror det är viktigt att få reda på vad man behöver göra mer exakt. Det handlar där om att vi tror att nätverksoperatörerna kan säkerställa att datorer med brottsligt material spåras och tas bort från nätet. Om vi kan åstadkomma detta på frivillig väg är det väldigt bra. Det kan dock bli nödvändigt med lagstiftning, men det får i så fall framtiden utvisa. Men självfallet är det viktigt att först försöka åstadkomma detta på frivillig väg. I England har man någonting som heter The Safety Net Foundation. Det är en privat organisation som har startats på initiativ av bl.a. den engelska internetleverantörsföreningen. Safety Net är en del i att man självsanerar Internet i England. Det kommer vi naturligtvis att följa med stort intresse. Ett annat arbete är på gång i Holland. Det pågår alltså mycket runt omkring i Europa. Vi skall inte var och en uppfinna hjulet igen, utan vi skall lära av varandra. Därför känns den diskussion som vi nu har börjat föra i EU, där ministerrådet fattade beslut om att tillsätta en arbetsgrupp, också värdefull för att hitta gemensamma handlingslinjer. Det gäller som sagt också att främja de positiva delarna av den här tekniken.

Herr talman! Jag tycker att den här diskussionen har varit bra. Jag tycker att det är bra att vi här har kunnat belysa både problemen och möjligheterna när det gäller hur vi skall främja det goda IT-samhället och de goda sidorna av Internet. Jag känner mig nöjd med att Ines Uusmann nu går vidare och tittar närmare på vad som finns i andra länder och på vad vi kan ta till oss från de delar av världen som vi kan kopiera. Jag ser fram mot en fortsatt debatt i de här frågorna. Jag hoppas att vi politiskt, i massmedierna och på andra sätt kan främja de goda sidorna och framhålla att vi ser med avsky på det material som bl.a. IT pedofilerna sprider. Jag tror att det finns stora möjligheter att de goda sidorna av Internet vinner och kommer att ta upp den stora delen av Internet, ja, hela

Herr talman! Jag vill börja med att ändå tacka för det svar som socialministern har lämnat. Jag känner mig inte nöjd, och det föranleder mig att göra några kommentarer. Socialministern säger att det kan uppstå svårigheter framöver. Det är vi överens om. Vi vet att det kommer att uppstå svårigheter därför att det behövs ett ökat resurstillskott. Men det räcker inte att en regering skriver att man är orolig över situationen i framtiden. Man måste också göra någonting åt den. Ord och handling måste stämma överens. Herr talman! När jag under veckan tog del av siffror när det gällde vårdköer blev jag skrämd. På oerhört många orter i vårt land lever man inte upp till vårdgarantin om tre månader. Jag tänkte ta upp några exempel på detta. Vid Östra sjukhuset i Göteborg fick man i augusti vänta 78 veckor på en gallstensoperation. I Östersund var väntetiden 64 veckor, och i Sala var den 104 veckor. På Danderyds sjukhus i Stockholm var väntetiden för en höftledsoperation vid samma tidpunkt 64 Jag känner mig inte nöjd med detta. Tvärtom skäms jag över att det är så här. Samtidigt vet vi att väldigt många äldre inte får den omsorg som de behöver. Min fråga är då: Vilka signaler vill socialministern och den socialdemokratiska regeringen ha för att de skall förstå att det är allvar? Den förra borgerliga regeringen införde faktiskt vårdgarantin, inte för att det skulle finnas några bra skrivningar på ett papper utan för att enskilda människor skulle få nytta av den. Min övertygelse är att det inte finns någon som tjänar på långa vårdköer. Alla förlorar - ekonomiskt, medicinskt, psykiskt och samhälleligt. Detta måste vi göra någonting åt. Socialministern säger att sjukvården inte utnyttjar sina resurser optimalt. Det låter nästan som ett hån mot sjukvårdspersonalen. Vi har skurit ned så oerhört mycket inom landstingens verksamhet under de senaste året. I en notis i Dagens Nyheter av i dag fanns det en notis om att landstinget har minskat sin personal med 38 500 personer. Av dessa har 20 000 personer gått över till kommunens hemtjänst. Det är alltså 18 500 personer som har fått sluta. Sedan säger man att resurserna inte utnyttjas optimalt! Enligt alla prognoser kommer personalen i framtiden att minskas med ytterligare 30 000 personer. Hur skall det bli med de människor som är i behov av vård? Jag vill också fråga socialministern vad som är bakgrunden till påståendet att det är den verksamhet som är av lågt eller oklart medicinskt värde som skall ses över. Vilken verksamhet åsyftar Margot Wallström? Herr talman! Jag skulle alltså vilja ha ytterligare förtydliganden. Jag hoppas att socialministern kan ge mig och framför allt svenska folket sådana. Vårdpersonalen kämpar i dag hårt och har det tufft.

Herr talman! Jag har lyssnat noga och med intresse på socialministerns svar på de mycket berättigade frågor som Chatrine Pålsson har ställt. En reflexion som man gör är att tongångarna är väldigt annorlunda nu när socialdemokraterna befinner sig i regeringsställning än vad tongångarna var då de befann sig i opposition och inte minst än i den förra valrörelsen. Ett av huvudskälen för att man skulle byta regering var då att det skulle bli en regering som satte stopp för de otäcka borgerliga nedskärningarna i kommuner och landsting. Vi befinner oss nu i en situation där sjukvården får allt svårare att klara av sina uppgifter. Vi vet att vi har en socialdemokratisk ledning i landet och att socialdemokraterna sitter i ledning för 25 av 26 sjukvårdshuvudmän. Så var ansvaret ligger för det som kommer att hända under mandatperioden är väl ganska uppenbart. Chatrine Pålsson har redan varit inne på frågan om de växande köerna, och vi kan nästan dagligen vi läsa i tidningar runt om i landet om hur man får vänta allt längre på angelägna operationer. Vi befinner oss i ett svårt ekonomiskt läge, det vet vi alla. Därför är det naturligtvis angeläget att ta till vara de resurser som finns på allra bästa sätt. Ett sådant sätt uppfanns ju redan i mitten på 80-talet, då kloka politiker i Bohuslandstinget sade att det var bättre att ta pengar till aktiv sjukvård, operationer och behandlingar, än till passiv sjukskrivning, förtidspensioner m.m. Den s.k. Bohusmodellen föddes, där tanken var att pengar skulle föras över från ett område till ett annat. Det dröjde många år tills man fick gehör från Socialdemokraterna på denna punkt. Flera av statsrådets föregångare med samma partifärg kämpade emot denna förändring i slutet på 80-talet. Men till slut blev den av. Man har alltså kunnat föra över drygt 400 miljoner kronor under ett antal år för att få bort köerna. Vår slutsats från Folkpartiets sida, när vi i våras såg på problemet med de växande vårdköerna, var att det uppenbarligen behövdes mer resurser och inte mindre resurser. Förutom de uppgifter som vi själva hade fått tyckte vi oss kunna inhämta att de utvärderingar som var beställda av det socialdemokratiska Socialdepartementet tydde på att dessa pengar var precis så värdefulla som landstingspolitiker och personer i försäkringskassornas styrelser hade bedömt det. Därför drog vi slutsatsen att anslaget till detta konto skulle öka. Regeringen har dragit motsatt slutsats. Frågan är om statsrådet även nu i höst har samma uppfattning som framfördes i samband med vårbudgeten och som tyvärr också finns med i budgetförslaget, nämligen att detta anslag i stället bör minska. I så fall skulle jag för egen del, och säkert många fler, vilja ha en motivering till att så har skett. Min andra fråga, som jag har ställt till statsrådets föregångare och även till statsrådet, då med viss förståelse för att frågan ställdes i början av ansvarsperioden, är mycket enkel. När räknar statsrådet med att köerna skall vara så pass hanterliga som de var när Socialdemokraterna tog över ansvaret?
Herr talman! Jag vill börja med att tacka Chatrine Pålsson, som har väckt denna viktiga fråga mitt i vår motionsperiod. Socialministern skriver i interpellationssvaret att debatten om hur alla medborgare skall garanteras sjukvård är angelägen att föra. Men debatten har ju förts länge, både i och utanför riksdagen. Räcker det att debattera? Krävs det inte handling? Socialministern tar vidare upp behovet av att ta till vara den dåligt utnyttjade resurs som personalen i sjukvården utgör och behovet av att satsa mer på kompetens och utvecklingsmöjlighet för personalen. Jag förstår faktiskt inte vad socialministern menar och önskar få en förklaring till detta. Jag tycker inte att man i dagens läge skall underskatta den personal som sliter hårt i vården. Personalen arbetar till låga löner. Många är på väg att bli utbrända. Hänvisade, som de är, till en arbetsgivare kan de snarast betecknas som en form av gisslan. Nu har Margot Wallström, glädjande nog, i Finanstidningen uttryckt behovet av fler privata vårdgivare. Då undrar jag hur socialministern avser att stimulera detta. Hur skall spelreglerna i sjukvården ändras för att möjliggöra alternativ i praktiken? Jag kan också notera att socialministern än en gång hänvisar till HSU 2000, den parlamentariska utredningen om sjukvården - en utredning som har pågått i flera år och vars snäva direktiv inte erbjuder ett nytänkande i vården. Jag förstår faktiskt inte hur socialministern menar att en konstruktiv diskussion skall föras om sjukvårdens resurser, när utredningen redan från början är strypt. Som ett exempel på hur nedskärningarna i vården kan te sig vill jag nämna vad som händer i Stockholms län. Vårdköerna växer för varje dag som går. I dag står mer än 9 000 människor i kö i väntan på operation eller medicinsk behandling som har utlovats att utföras inom tre månader - detta innan effekterna av nedläggningar av två akutsjukhus har slagit igenom och innan nedskärningarna inom sjukvården, motsvarande 3 miljarder kronor, har påbörjats. Det är ytterligare 6 000 vårdanställda som får sluta. Jag vill upprepa min frågor: Räcker det att debattera sjukvård? Krävs det inte handling nu? Hur skall HSU 2000 kunna lösa krisen i sjukvården, när snäva direktiv redan från början omöjliggör ett nytänkande? Det är ju faktiskt ett nytänkande som Margot Wallström efterlyser i interpellationssvaret. Men då måste ju HSU-direktiven ändras.

Herr talman! Jag vill säga till socialministern att det var den socialdemokratiska gruppen som försenade HSU 2000 genom att trilskas och går ur. Det tycker jag är mycket beklagligt. Jag tycker också att det är väldigt viktigt att man är lyhörd för de synpunkter som kommer fram. Jag vill också säga att det är lätt att stå här och prata om siffror och om goda ambitioner. Kom ihåg att bakom dessa vårdköer finns det människor av kött och blod som dagligen mår dåligt av smärtor! I Aftonbladet den 25 augusti finns rubriken: "Operation? Ja, om ett år..." Där talas det om smärtor varje dag. Då blir det liksom en litet annan vikt när man träffar dessa människor, när man ser dem. Jag tycker att Margot Wallström gör ett fegt konstaterande. I sitt svar säger socialministern att man skall understryka att det är landsting och kommuner som enligt hälso och sjukvårdslagen har ansvaret för att göra nödvändiga resursavvägningar. Hur skall de klara av det när de får så litet resurser att verkligen ordna sjukvården för? Man måste väl ta ett politiskt ansvar för att man stryper detta och inte säga att andra har ansvaret. Jag är glad om det verkligen stämmer i både ord och handling att socialdemokraterna tycker att vård och omsorg skall få en särställning. Jag uppfattade socialministern så. Det är jag naturligtvis glad för, och jag hoppas på resultat. Sedan vill jag säga att vi ju alla, varje parti, sitter och arbetar med våra budgetar. Även om vi har en svår ekonomisk situation så har vi pengar. Nu handlar det om hur vi kan prioritera våra egna resurser. Vi får väl se hur resultatet ser ut när alla partier har presenterat sina budgetar, men min ambition, och den kristdemokratiska ambitionen, är att avsätta mer resurser för människor som drabbas hårt av sjukdom. Detta måste ordnas!
Herr talman! Jag lyssnade till socialministern. Jag lyssnade förstås till hela hennes inlägg, men bl.a. lyssnade jag när hon talade om att oppositionen ägnar sig åt att skära pipor i vassen. Det lyssnade jag med stor respekt på. Socialministern representerar ju det parti i Sverige som är mästare i den branschen, så det är klart att vi lyssnar på synpunkter av den typen. Skämt åsido är det förstås bra att socialministern säger att dessa frågor skall tas på allvar, att de skall stå högst upp på listan och att man inte kan ägna sig åt att fantisera ihop pengar. Det senare var väl riktat till oss kan jag gissa. Då måste jag upprepa den fråga jag inte fick svar på förra gången: Om man nu har denna bild, om man har de värderingar som socialministern ger uttryck för, vad är det då som gör att man våren 1996, när vårdköerna bara växer, drar slutsatsen att man skall dra in pengar som hittills har gått från försäkringskassan till landstingen för att korta köerna? Vad är det för mekanism som sätter i gång detta? Jag undrar vad är det som gör att man säger: Oj, nu ökar köerna - alltså måste vi minska ned på pengarna för att bekämpa dem! Hur är det tänkt? Hur hänger det ihop med att detta är allvar från regeringens sida och med att man sätter det högst på listan? Vi inom Folkpartiet drog den rakt motsatta slutsatsen. Vi såg köerna öka. Vi hörde att alla som sysslar med detta tyckte att det var en bra ordning att slussa passiva pengar till aktiva åtgärder, så vi föreslog i somras, eller t.o.m. i våras, en fördubbling av pengarna. Vi kommer att följa upp detta i det budgetförslag som vi kommer att lägga fram som reaktion på regeringens budget. Vi delar till fullo uppfattningen, och vi har drivit den i många år, att äldreomsorgen är den viktigaste frågan. När vi talar om vårdköer och operationer är det till helt övervägande del de äldre det handlar om. Det är äldre människor som står i köer till höftledsoperationer, det är äldre människor som står i köer till gråstarrsoperationer, det är huvudsakligen äldre människor som behöver galloperationer etc. Därför har vi föreslagit åtgärder. Till sist, herr talman, vill jag än en gång fråga: Vid ungefär vilken tidpunkt räknar socialministern med att köerna skall vara nere på samma nivå som när Socialdemokraterna tog över ansvaret?
Herr talman! Självfallet, Margot Wallström, gör HSU 2000 ett mycket gediget arbete. Det ifrågasätter jag inte. Jag ifrågasätter de snäva direktiv som Socialdemokraterna har givit denna utredning. Den borgerliga regeringen hade betydligt vidare direktiv för att föra en förutsättningslös diskussion om sjukvårdens framtid. Det är detta jag ifrågasätter. Jag klandrar inte utredningen, men jag ifrågasätter att Margot Wallström som socialminister inte själv gör något, utan ständigt hänvisar till en utredning. Det är ju så, som Chatrine Pålsson sade, att vårdköerna växer runt om i Sverige. Situationen börjar nästan te sig lika illa som i slutet av 1980-talet, när vi nästan dagligen kunde läsa rubriker på löpsedlarna om att patienter dör i köer i väntan på hjärtoperation. Det är ju så att sjuka och äldre patienter är svaga och har alltför fullt upp med sina egna sjukdomar för att kunna föra sin talan inom vården. Det är därför de hörs så litet trots den sjukvårdskris som råder. Men alla som har anknytning till sjukvården vet hur det är. Ett av problemen är att man nu gör besparingar närmast patienten, alltså på patienternas och personalens bekostnad, medan politiker och administration sitter kvar i orubbat bo. Det finns en hel del resurser inom sjukvården som inte kommer patienterna till godo. Därför efterlyser jag ett nytänkande inom vården. Hur kan man organisera sjukvården utifrån patientens behov, och hur kan man på bästa sätt samordna sjukvård, rehabilitering, sjukpenning och förtidspension?

Herr talman! Den socialdemokratiska regeringen minskar ju pengarna till sjukvården. Därför är det kanske litet svårt att prata om att man vill ge mera resurser för att kapa köerna. Detta är svårt, men jag är väldigt glad över att det är på gång. Jag är också glad över att just den viktiga frågan fått utgöra den första interpellationsdebatten under det här riksmötet. Denna fråga är avgörande för hela vårt välfärdssamhälle i framtiden. Om inte vi olika politiska företrädare tillsammans ser till att mera resurser kommer till vården är jag rädd att sjukvården och den tryggheten havererar. Jag vill inte måla upp en mörk bild, men jag anser mig ha så pass på fötterna att jag kan säga att det är ytterligt bekymmersamt runt om i landet. Jag vet att den personal som kämpar varenda dag känner sig negligerad. Många bland personalen vet att nu är smärtgränsen nådd, men vi tar ingen hänsyn till det. Jag vill också beröra frågan om arbetslösheten, som Margot Wallström tog upp. Den frågan är jätteviktig. Den är en avgörande faktor för vårt samhälle. Men hur kan den socialdemokratiska regeringen acceptera att 30 000 välutbildade människor går ut i arbetslöshet? Jag förstår inte hur det fungerar. Om man tycker att det här är viktigt och vet att vårdinsatserna behövs och om man värnar dem, hur kan man då öppet se vad som sker. Vi har redan, som jag sade i mitt första inlägg, permitterat väldigt många människor. Många av dem har inget annat arbete att gå till. Jag hoppas verkligen att den här interpellationsdebatten mynnar ut i något, så att det inte bara blir ett samtal mellan oss. Vi kristdemokrater - jag tror att det också gäller mina kolleger här - vill verkligen vara med, så att det blir en konstruktiv lösning. Denna fråga är för allvarlig för att bara användas för konfrontation. Tillsammans måste vi försöka göra något här, med respekt för varandras utgångspunkter!

Herr talman! Sten Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta i avsikt att informera om de "ohyggligheter kommunismen åstadkommit". Av Sten Anderssons motivering framgår att frågan ställs mot bakgrund av att det i Sverige i dag bedrivs "stora kampanjer" mot nazistiska idéer och åsikter men däremot inga kampanjer mot kommunismen. En av demokratins grundvalar är den fria åsiktsbildningen. Denna säkerställs genom bl.a. yttrandefrihet, mötes och demonstrationsfrihet samt föreningsfrihet. Dessa friheter skyddas genom våra grundlagar, Som Sten Andersson känner till är det inte möjligt för staten att ingripa mot åsikter som sådana, hur förhatliga man än anser de vara. Däremot kan och bör vi ingripa mot yttringar av vissa åsikter, i den mån dessa inte kan tillåtas i ett demokratiskt samhälle. Sådana ingripanden sker också, exempelvis inom ramen för straffbestämmelsen om hets mot folkgrupp. Yttrandefriheten måste således utövas med respekt för den grundläggande demokratiska principen om människors lika värde och bör inte kunna åberopas till skydd för att öppet uttala sin missaktning för exempelvis vissa folkgrupper. Genom bestämmelsen om hets mot folkgrupp, som återfinns såväl i brottsbalken som i tryckfrihetsförordningen och genom hänvisning i yttrandefrihetsgrundlagen, har en gräns dragits för yttrandefriheten. Bestämmelsen är central inom lagstiftningen mot rasism och liknande. Den förbjuder i stort sett samtliga yttranden med sådan innebörd. Detta gäller oavsett om yttrandet har skett muntligen, i tryckt skrift, i andra medier eller på annat sätt. För straffbarhet förutsätts inte att yttrandet har spritts bland allmänheten, utan det räcker med att det sker i en mindre krets. Bestämmelsen om hets mot folkgrupp tar endast sikte på själva yttrandet och den som sprider yttrandet. En viss ideologi, ett parti eller en organisation kan inte förklaras olaglig med stöd av bestämmelsen. Att vara medlem i en viss sammanslutning eller på annat sätt bekänna sig till en rasistisk eller främlingsfientlig ideologi är inte heller straffbart. Jag vill i detta sammanhang passa på att nämna två olika ärenden som för närvarande handläggs inom Justitiedepartementet som ett led i kampen mot rasism och främlingsfientlighet. Till att börja med har, mot bakgrund av senare tids ökade användning av bl.a. nazistiska symboler som ett uttryck för rasism och främlingsfientlighet, en översyn gjorts av lagen om förbud mot politiska uniformer. Det föreslås att den lagen skall upphävas och ersättas med en ny straffbestämmelse i brottsbalken.

Herr talman! Jag har givetvis aldrig ställt mig bakom uppfattningen att man skall ingripa mot åsikter, däremot skall man verbalt angripa och kritisera människofientliga ideologier. Det är egentligen ett erkännande i svaret att kommunismen i praktiken faktiskt begått exakt likadana grymheter och, vad gäller antalet mord, t.o.m. värre än nazismen. Jag förstår att man angriper nazismen på olika sätt. Alla människor som kan tänka borde vara överens om den monumentala grymhet och brutalitet som nazismen har stått för. Däremot är jag tveksam till de metoder som vi i dagens Sverige använder för att upplysa om farhågorna beträffande nazismen. Jag tror att vi gör dem betydligt större än vad de är och framför allt vad de förtjänar. Medierna skapar ett intresse som jag menar inte finns. När ett antal skinnhuvuden, som man närmast kan jämföra med amöban vad gäller intelligensen - egentligen är det orättvist mot amöban - har en konsert på en gård ute på landet kommer alla TV-kanaler och polisen beordrar extra folk för att bevaka dem. Det är exakt vad de vill ha. Det målet hjälper vi på olika sätt dem att uppnå. Likadant är det när nazisterna demonstrerar. Då har vi motdemonstrationer, där motdemonstranterna använder våld. Det är inte det mest smarta sättet. Man agerar precis rakt emot sitt syfte. Jag är inte heller säker på att alla i motdemonstrationerna kan stava till ordet demokrati. Herr talman! Kommunisterna har enligt olika uppgifter under sin tid vid makten i det forna Sovjetunionen tagit livet av mellan 20 och 40 miljoner människor. Överallt där de haft makten har man i praktiken begått enorma brott mot människor och mänskliga rättigheter. Därför blir jag förvånad när Sveriges kommunister kritiserar nazismen. Det är verkligen att göra bocken till trädgårdsmästare. Kommunister i dagens Sverige konkurrerar, herr talman, med Judas Iskariot, därför att man inte erkänner att man varit med i något kommunistiskt parti. Det förvånar mig mycket att ledande personer i denna kammare, som nu skall vara med och fatta svåra beslut, inte vet om att de en gång var med i en kommunistisk rörelse. Det är ytterst förvånansvärt. Jag förstår att frågan kan vara litet besvärlig för socialdemokraterna. För inte så länge sedan delade man ut utan anledning utskottsplatser till kommunister för att få makten. Det var alltså innan järnridån föll i öst. Jag tror också att det finns fler renläriga kommunister i Sverige än nazister. Vi kan bara se på olika extremisttåg första maj. Varför, till sist, denna undfallenhet? Kan det bero på att man från socialdemokraternas sida inte vill skära av den hand som har gött en eller som framöver i maktsyfte kan tänkas göda en?

Herr talman! Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi lär oss av historien. Det tror jag att alla här inne och de flesta i hela Sverige också tycker. Det innebär naturligtvis att vi skall gå igenom och se vad som hänt under namnet av olika ideologier. Jag håller inte riktigt med om att det är så enkelt som att jag här i kammaren säger att jag är man, 55 år gammal och bär kostym. Skulle ni tro på mig? Det är den här frågan som är mest intressant av alla. Jag kan säga vad som helst. Jag kan säga att jag är demokrat. Jag kan säga, som jag sade tidigare, att jag är man, 55 år gammal och bär kostym. Tror ni då på mig! Det är det problem vi har. Många människor har som diktatorer kallat sig för både det ena och det andra. Det har varit diktatorer som sagt att de är liberaler. Vi har diktatorer i dag som gör både det ena och andra och säger att de har ett demokratiskt system i sitt land. Tror vi på dem bara därför att de säger så? Svaret är naturligtvis nej. Svaret måste alltid vara nej. Att som Sten Andersson vill genomföra en kampanj i Sverige för att stoppa kommunismen och påvisa kommunismens problem, dilemman och ickedemokrati tycker jag är ett intressant sätt att gå till väga. Jag undrar hur Sten Andersson ser på vad kommunism egentligen är. Det skulle jag gärna vilja ha ett svar på. I svaret säger Laila Freivalds: Det finns självfallet anledning att generellt, på ett politiskt plan, verka mot ideologier som i sina praktiska yttringar visar sig brista i respekt för fundamentala demokratiska värden. Såväl nazismen som kommunismen utgör exempel på detta. Jag skulle vilja lägga till några. Jag skulle vilja ha liberalismen också med därför att folk har under namnet av att vara liberaler satt människor i fängelse, torterat och dödat människor. Det finns väldigt mycket i det forna Sovjetunionen som jag aldrig kommer att acceptera, som man inte heller kommer att acceptera i något land. Men jag tror inte att de sakerna beror på teorier om kommunismen. Kommunismen är i mångt och mycket en teori, som naturligtvis inte kan genomföras i ett enskilt land vid ett enskilt tillfälle. Det handlar om en process. Jag skulle vilja att Sten Andersson läste t.ex. Vänsterpartiets partiprogram. Då ser han att de som kallar sig för kommunister och framför allt socialister bygger det hela på värnandet om demokratin. Det är det som är det intressanta, och jag tror att det är det som Sten Andersson egentligen vill komma åt. Men det gör han inte genom att försöka stoppa kommunismen. Hur gör man då för att komma åt t.ex. nazismen? Kampanjer är väl i och för sig bra, och upplysning är väl också bra. Men det tyder på viss okunskap när Sten Andersson säger att de skinnhuvuden som finns i dag är att jämställa med amöbor. Det ser inte ut så längre i dag. Många av dem som jobbar i de nationella, underjordiska nät som finns är inga amöbor. De har enorma kunskaper. De är välutbildade, de kommer från högersidan på den politiska skalan, och de kommer från överklassen. Det är så verkligheten ser ut i dag till väldigt, väldigt stor del. Det handlar inte om några amöbor, Sten Andersson. Jag håller inte med dem, jag tycker inte att de gör ett bra jobb, jag vill inte att de skall finnas - men det är inga amöbor.

Herr talman! Jag har givetvis aldrig haft som ambition eller tanke att stoppa kommunismen. Det är varje människas rätt att agera, tänka och tycka som hon vill. Hon får själv stå för sina gärningar. Däremot vill jag aktivt informera om vad kommunismen i praktiken har inneburit för människorna. Det är, Hanna Zetterberg, något annat än att vilja stoppa verksamheten. Om det sedan innebär att kommunismen minimeras i Sverige, så à la bonheure, inte mig emot. Hanna Zetterberg gjorde några rätt så hiskeliga jämförelser. Visst har kanske människor dödats i liberalismens namn, men det går inte på något vis att jämföra med de grymheter som har begåtts i kommunismens och nazismens namn. Det är liksom inte samma planhalva, herr talman. Hanna Zetterberg uppmanar mig här också att läsa Vänsterpartiets partiprogram, och hon pratar även om kommunister. Men såvitt jag har förstått från tidningar och andra medier förnekar nu alla de som tidigare var kommunister att de någonsin har varit det. Finns det egentligen i dag någon kommunist som står för det här? Till sist, herr talman, vad gäller amöbor: Jag sade i mitt tidigare anförande att det var orättvist för amöbans del att jämföra dess intelligens med den hos majoriteten av skinheads. Det kan finnas någon som har någon form av utvecklad tankeverksamhet, men jag antar att den stora majoriteten av skinheads har en intelligensnivå som är betydligt lägre än amöbans.
Herr talman! Jag har egentligen bara en sak att tillägga. Det system och de ideologier som i dag styr världen skördar enormt många människoliv varje dag, varje sekund. Varannan sekund dör ett barn på grund av undernäring och livsmedelsbrist. Det kan man också jämföra med vad som hände. Sedan talar vi också om något som är en medveten strategi för att utrota människor. Den ställer jag mig inte bakom. Det har jag heller aldrig sagt att jag gör. Jag kommer aldrig att stödja eller försvara den. Frågan är fortfarande: Om jag med bestämdhet hävdar att jag är man, 55 år gammal och bär kostym, blir det då en sanning bara därför att jag säger det? Svaret måste fortfarande bli nej.
Herr talman! Det här är en litet konstig debatt, eftersom statsrådet sitter helt tyst och hoppas att debatten skall ta slut så fort som möjligt. Jag undrar varför. Kan det bero på det jag sade i mitt första inlägg om att Socialdemokraterna av och till för inte så länge sedan, under den tid då järnridån ännu fanns kvar i öst, faktiskt utan tvingande regler från riksdagen gav bort röster till kommunisterna? Jag förstår att detta är litet generande, eftersom Socialdemokraterna har gått in och kritiserat andra partier, t.ex. borgerligheten under åren 1991-1994, när det förekom ett mer eller mindre uttalat samarbete med Ny demokrati. Då skreks det högt i de led som statsrådet representerar. Men när man talar om vad detta parti har gjort tidigare, ett agerande som jag tycker är vida värre, då är det så tyst att man kan höra en knappnål falla i Faraos gravkammare.

Herr talman! Chatrine Pålsson har frågat mig om jag avser att agera för att en undersökning av miljöskadorna i Kyrkfjärden skall komma till stånd, för att lämpliga åtgärder skall kunna vidtas. För ett år sedan, i september 1995, redovisade Statens naturvårdsverk ett uppdrag gällande ett handlingsprogram för efterbehandling av miljöskadade områden. Syftet med rapporten var att lägga fast den långsiktiga inriktningen på efterbehandlingsarbetet, att föreslå konkreta mål för den närmaste femårsperioden samt att lyfta fram vilka åtgärder som bedöms nödvändiga för att åtgärda landets efterbehandlingsbehov. Vidare fanns ett långsiktigt mål att alla förorenade områden skall vara identifierade och undersökta och vid behov åtgärdade inom en fyrtioårsperiod. Förorening av mark och vatten från industriell verksamhet har pågått under hundratals år. Det medför att det finns tusentals platser i landet med avfallsupplag, förorenade markområden och sediment. Vissa av dessa platser ger redan i dag ett betydande utsläpp, framför allt utgör de genom sin föroreningspotential i många fall ett allvarligt framtida hot mot hälsa och miljö. Jag ser allvarligt på dessa potentiella miljöhot och följer därför Naturvårdsverkets arbete mycket noga. Från början handlade det mycket om en kunskapsuppbyggnad. Arbetet har därefter övergått till en inventering av miljöskadade områden i Sverige. I detta arbete har det varit viktigt att utarbeta kriterier för hur prioriteringen skall ske. Naturvårdsverket har utarbetat en vägledning för länsstyrelserna och kommunerna att ta hjälp av vid planeringen av det praktiska efterbehandlingsarbetet. I detta arbete har Naturvårdsverket sammanställt en branschklassning med fyra riskklasser. Inriktningen på kartläggningsarbetet har hittills varit koncentrerad på de största och allvarligaste objekten. Naturvårdsverket har i samarbete med länsstyrelserna, som i sin tur samråder med kommunerna, hittills identifierat minst 2 000 miljöskadade områden som verket anser på sikt behöver åtgärdas. Av dessa finns 200 på en "högst-prioriterad-lista" över områden som Naturvårdsverket har föreslagit att man koncentrerar sig på under de närmaste fem åren. För flera av dessa 200 objekt finns en ansvarig verksamhetsutövare. Regeringen har i budgetpropositionen för 1997 föreslagit riksdagen att anslå drygt 19 miljoner kronor till efterbehandling. Sammanfattningsvis anser jag att den beskrivna ordningen är bra, dvs. att utvärderingen av riskobjekt i första hand utförs lokalt och att Naturvårdsverket, som har den bästa överblicken över situationen i hela landet, efter förutbestämda kriterier gör en prioriteringsordning nationellt. Det arbete som Chatrine Pålsson efterlyser i det konkreta fallet görs således inte av regeringen utan har överlämnats till länen i samråd med kommunerna och Naturvårdsverket. Jag utgår från att Naturvårdsverket i samverkan med både länen och kommunerna prioriterar på ett sätt som från miljö och hälsoskyddssynpunkt är det bästa sett för landet som helhet med de ekonomiska resurser som i dagens statsfinansiella läge står till förfogande.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka miljöministern för svaret. Jag har haft förmånen att besöka den här platsen, och jag blev chockad. När man kommer ut från sitt skrivrum och tittar på olika platser får man verkligen incitament för att arbeta med olika frågor. Jag tog åran på den båt jag var ute på fjärden i och satte ner den i vattnet, och när jag tog upp den var den alldeles full med geggamoja. Eftersom jag är sjuksköterska var naturligtvis det första jag funderade på vad som skulle hända om någon ramlade i här - den personen skulle ju aldrig kunna ta sig upp utan skulle drunkna. Det var sådana oerhörda mängder av sådant kladd, och det luktade mycket, mycket illa. Anledningen till att jag ställde den här interpellationen var naturligtvis den chockupplevelsen. Med det miljömedvetande som jag ändå tycker finns trodde jag knappast att det fanns sådana här områden, som inte var undersökta. Det är väl en sak om man har haft möjlighet att undersöka de här områdena och se vilka ämnen som finns där och hur farligt det är - men jag är då, som sagt, rädd för att personer som ramlar i sjön inte skulle komma upp igen. Jag vill börja med att fråga om Anna Lindh anser att 19 miljarder kronor är tillräckligt när det uppenbarligen finns så stora behov, vilket miljöministern också redogjort för i svaret. Min nästa fråga är: Om den beskrivna arbetsordningen hade fungerat hade vi då haft så många områden som inte är undersökta? Har det med resurser att göra, eller har det med medvetande att göra? Eller har det att göra med att man tidigare arbetade på fel sätt? Det är ju betydligt obehagligare att leva i närheten av ett miljöskadat område om man inte vet hur pass farligt det är. Min tredje fråga är: Vilket recept har Anna Lindh för att påskynda detta? Jag vet att en miljöminister har en viktig funktion när det gäller att gå före och tycka till. Finns det något bra sätt att åtgärda detta? Det är det som är grunden till min fråga.
Herr talman! Det är klart att 19 miljoner kronor inte räcker. Vi skulle behöva flera miljarder för att åtgärda de områden som vi i dag vet är förorenade. Samtidigt har vi ett statsfinansiellt läge som gör det omöjligt att plocka fram flera miljarder kronor. Då gäller det att se vad man kan göra i det här läget. Det handlar fortfarande mycket om att ta hand om de områden som är allra mest skadade. Naturvårdsverket har hittills identifierat 2000 områden. Som miljöminister kan jag varken från skrivbordet eller genom besök på platsen avgöra vilka av dem som är mest akut skadade och akut giftiga. Vi får lita på länsstyrelserna, kommunerna och Naturvårdsverket I det här fallet kan man se att Länsstyrelsen i Kalmar inte heller har prioriterat just Kyrkfjärden. De lokala undersökningarna visar att det inte är akut giftigt och att kvicksilvret inte rör sig. Den sortens lokala undersökningar är alltså gjorda. Från Naturvårdsverkets sida har man därför valt att prioritera de 200 områden som man har identifierat som de mest riskfyllda och där man vet att det är bra att gå in med efterbehandlingsmetoder. När det gäller en hel del av de områden som är förorenade vet man ännu inte riktigt om insatser gör nytta eller skada. Det kanske t.o.m. är så att gifterna kommer att spridas mer om vi gör fel insatser. Mitt recept är därför att man börjar med insatser på de 200 områden som Naturvårdsverket har prioriterat och att man för övriga områden fortsätter med utredningsarbetet för att se var insatser kan göras och vilka insatser som bör göras innan man går in med åtgärder. Det viktigaste för framtiden tror jag är att se till att verksamhetsutövarna har ett ansvar både för den verksamhet som man har haft tidigare och som har förorenat, och självklart ser till att sådant här inte upprepas i framtiden.
Herr talman! Tack för det. Som jag har skrivit i min interpellation är Emån faktiskt ett riksintresse. Det är en oerhört vacker vik på ostkusten som skulle vara en oas, en attraktion, och bra på alla sätt om inte det här problemet fanns. Vi har sett hur Järnsjön, i samma län, har fått resurser för att sanera. Det har varit väldigt bra och positivt. Man ser alltså att om man avsätter resurser blir det en lösning. Jag vill då fråga miljöministern: Ser miljöministern att det skulle gå att få mer resurser inom en snar framtid? Det är naturligtvis en fråga om resurser när det gäller hur snabbt det kan göras. Jag skall göra allt för att i vår budget hitta mer pengar till de här viktiga områdena.
Herr talman! De resurser som finns det närmaste året är de 19 miljoner som regeringen föreslår i budgeten. Vi får återkomma till vilka anslag som skall finnas för kommande år. Jag tycker att det är viktigt att man ändå utgår från den bedömning som länsstyrelsen och Naturvårdsverket har gjort om vilka områden som är prioriterade i en första omgång. Ju mer resurser man sedan får, ju snabbare man kan bedöma giftigheten och åtgärderna i de andra områdena desto snabbare kan man sedan komma i gång med projekt i övriga områden. Jag vill understryka att jag tror att den nya miljöbalken kan vara bra för att ännu effektivare undvika sådant här i framtiden.

Herr talman! Sten Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att föreslå i syfte att utveckla självförvaltning i bostadsområden. Det är mycket angeläget att hyresgästerna aktivt engagerar sig i förvaltningen av sitt bostadsområde. Den verksamhet som bedrivs exempelvis i bostadsområdena Holma och Kroksbäck har visat att det går att åstadkomma en förnyelse av miljön i större bostadsområden. Dessa erfarenheter är värdefulla för det fortsatta utvecklingsarbetet. Demokratiutvecklingskommittén har lämnat ett förslag till lagändringar för att främja hyresgästernas självförvaltning. Förslaget går ut på att hyra som återbetalas till en hyresgäst som ersättning för hyresgästens arbetsinsats vad gäller skötsel av fastigheten skall vara skattefri, om beloppet under ett beskattningsår inte överstiger ett halvt basbelopp. Förslaget har remissbehandlats. Regeringen har därefter i budgetpropositionen uttalat att man inte avser att lägga fram något förslag om sådan skattefrihet. Som skäl för bedömningen har anförts principen om en likformig beskattning av olika arbetsersättningar. Det går enligt regeringens mening inte att dra den slutsatsen att de positiva effekter av självförvaltningen som uppkommit i de bostadsområden jag nyss nämnt enbart skulle vara beroende av att avtalsförhållandet konstruerats på det sätt som skett där. Det finns inte tillräckliga skäl för att införa skattefrihet för just denna typ av arbetsinkomster. Avslutningsvis vill jag nämna att chefen för Inrikesdepartementet den 1 oktober 1996 tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att bereda frågor om och former för stödet till sådan självförvaltning som aktualiserats bl.a. i Sten Anderssons interpellation. Arbetsgruppen skall skyndsamt redovisa olika lösningar för hur de positiva effekterna av självförvaltning bäst kan tillvaratas.
Herr talman! Jag tror att många i dag känner både besvikelse och förvåning över det här beslutet. Det är en bekräftelse på det besked som kom i går från skattemyndigheten i Malmö att man skulle eftertaxera de människor som deltagit i de här projekten. Statsrådet säger att man har tillsatt en ny arbetsgrupp. Det är litet onödigt. Vi har tidigare haft utredningar som har undersökt frågan och tagit klar ställning för det som hyresgästerna i Malmö vill. Varför starta en arbetsgrupp igen? Är det bara, som jag misstänker, för att frågan skall begravas och försvinna i tysthet? Herr talman! Under åren har många miljarder satsats på renovering av det s.k. miljonprogrammet. Just Malmö Kommunala Bostadsaktiebolag har satsat mer än en miljard. Trots detta fortsatte problemen med vandalism, skadegörelse och otrivsel. Det var många människor som flyttade därifrån. Man gjorde då något nytt i Malmö. Resultatet blev mycket positivt. De enda som inte var nöjda var fackföreningen Fastighetsanställdas förbund. Men det kan man väl köpa som hyresgäst. Det har i praktiken inneburit att hyresgästerna frivilligt och schemalagt har skött trappstädning, städat källare och vindar och skött planteringarna runt fastigheterna. Som ersättning har man fått rabatt på hyran i förhållande till den insats man gjort. Alla har varit nöjda. Jag är förvånad över regeringens agerande i allmänhet och beslutet i synnerhet. En liten poäng i sammanhanget är att knappast någon av dem som deltar i projektet betalar statlig skatt. Men det kanske vi kan ta upp i andra sammanhang. Nu riskerar ett blomstrande område att vissna bort. Regeringen vill tydligen att projektet läggs ned, och det blir konsekvensen av deras agerande. Holma och Gullviksborg i Malmö har fått besök av många statsråd, delegationer och utredningar. Alla har varit nöjda. De enda som tydligen inte är nöjda är regeringen. I dag finns det en stor trivsel i dessa områden. Det bästa beviset på det är en mycket liten utflyttning. Ett par tre dagar efter det att en lägenhet har blivit ledig finns det nya hyresgäster. Jag kommer att fortsätta att driva den här frågan. Jag är säker på att regeringen förr eller senare hinner i kapp verkligheten. Herr talman! Till sist har jag några frågor till statsrådet. Varför kan man unna villaägare vissa förmåner som man icke kan unna hyresgäster? En villaägare kan själv städa sin tomt utan att bli upptaxerad för det. Varför får man plocka bär upp till en viss nivå skattefritt men inte städa trappan i det hus där man bor? Det är nästan ännu mer fantastiskt. Det skulle vara mycket intressant att få svar på den frågan. Är det verkligen så att regeringen är rädd därför att enskilda människor, utan att ha varit styrda uppifrån, på eget initiativ frivilligt har åstadkommit något positivt?
Herr talman! Om Sten Andersson tolkar mitt svar som att jag skulle vara negativ till självförvaltning är han helt fel ute. För mig som socialdemokrat är självförvaltning ett oerhört viktigt politiskt mål. Det var också så det svenska välfärdssamhället ursprungligen byggdes upp. Det skedde genom att många enskilda, som var och en saknade makt att förändra, gick tillsammans i föreningar och kooperativ och förändrade verkligheten. Det är en oerhört väsentlig del av den svenska välfärdsmodellen. De nuvarande skattereglerna gör ingen skillnad mellan villaägare, bostadsrättsinnehavare eller hyresgäster. Om en villasamfällighet eller en bostadsrättsförening sänker avgiften för en medlem som har utfört ett arbete åt samfälligheten eller föreningen är det också en skattepliktig ersättning. Problemet ligger i det här fallet i att det är svårare att organisera en väl fungerande och heltäckande självförvaltning i stora bostadsområden av Holmas och Kroksbäcks typ. Ett särskilt problem är att riskerna är större för att det inom området finns de som inte bryr sig lika mycket om hur området ser ut eller hur det sköts. Därför finns det behov av att fortsätta diskussionen om hur förutsättningarna kan förbättras för att lösa problemen tillsammans i områden av den här typen. Två socialdemokrater som är verksamma i Storstadsutredningen pekade för ett tag sedan i en debattartikel på en typ av lösning. Det var en alternativ kooperativ lösning. Inom ramen för ett hyresavtal enligt hyresförhandlingslagen skulle man kunna bilda en samverkansförening som tar över ansvaret för skötseln av området. De som deltar i det här arbetet skulle då få ett hyresavtal med mer begränsade åtaganden från hyresvärdens sida, men också med lägre kostnader. Det är den typen av åtgärder vi tittar på i dagsläget. Det handlar om att bedöma om lagstiftningen behöver förändras eller om detta fungerar även i dagens modell. Jag kan försäkra Sten Andersson att regeringen arbetar med den här frågan. Självförvaltning i bostadsområden är en viktig framtidsfråga på många sätt. Det handlar om att verkligen ta till vara människors engagemang och vilja att förändra sin egen verklighet och människors vilja till makt över sina egna liv och sina bostadsområden. Det är en viktig socialdemokratisk tanke.
Herr talman! Jag ställde en fråga om varför det är tillåtet att plocka bär upp till en viss nivå skattefritt men inte att städa trappan och slippa skatt på den hyresrabatt man då får. Det vore vägledande för debatten att få ett svar på den frågan. Statsrådet säger att villaägaren behandlas lika som hyresgästen. Men om jag har en trädgård på min villatomt och låter ett företag sköta den trädgården får jag betala ett visst pris till det här företaget. Om jag sedan kommer fram till att detta blir för dyrt eller att jag själv har tid att sköta min egen trädgård slipper jag betala företaget. Det finns väl ingen skattemyndighet i hela världen som vill att jag skall betala pengar för den inkomstökning som jag i praktiken får? Sedan säger statsrådet något som är helt horribelt. Han säger att det är svårt att organisera självförvaltning i sådana stora områden som Holma i Malmö eller Gullviksborg. Har statsrådet eller någon av hans hantlangare varit nere i Malmö och sett detta? Det fungerar ju där nere. Det har visat sig att det inte är svårt. Hur kan då statsrådet stå här i riksdagens talarstol och säga att det är svårt att organisera en sådan verksamhet? Jag vill påstå att den fungerar näst intill perfekt. Herr talman! Vi har haft mängder av ideella projekt i Sverige. De har alla kännetecknats av att de har avsomnat efter hand. Människan måste ha en liten morot. Den moroten har man fått nere i Malmö. Nu vill regeringen ta bort den. Då riskerar man mycket mer än de få statliga kronor som man kommer att få in i skatt. Herr talman! Jag tror ändå att verkligheten till sist kommer att hinna i kapp regeringen. Då kommer vi få ett system som till stora delar liknar det system vi har i dag. Jag ber än en gång statsrådet förklara skillnaden mellan bärplockning och trappstädning.
Herr talman! Holma är ett utmärkt exempel på hur människor tar makt över sina bostadsområden och över sina egna liv. Det är ett utmärkt exempel som visar vad inflytande över just detta betyder för människor. Därför tar regeringen den här frågan på största allvar. Nu har skattemyndigheterna gjort en bedömning av den lagstiftning vi har. Det är skattemyndighetens uppgift att göra det. Regeringen arbetar med att se på vilket sätt vi kan främja självförvaltning och makt över bostadsområdena. Sten Andersson har ju en generell lösning som han tror är bra för att öka människors makt och inflytande. Det är generellt sänkta skatter, mindre av välfärdssamhälle och mindre av kommunalt och statligt engagemang. Jag tror absolut inte att det är en lösning för att öka människors engagemang. Det skall gå hand i hand med ett starkt välfärdssamhälle, en solidarisk politik och utjämning och jämlikhet. Det skall gå hand i hand med att människor också får makt över sina liv, sina bostadsområden och sina skolor. Det är en skiljelinje som går mellan socialdemokratin och moderaterna. Sten Andersson har mycket lätt för att avskaffa allt vad skattesystem heter, eftersom han strävar efter ett annat samhälle. Den här frågan skall lösas, och regeringen arbetar med den. Holma är ett mycket gott exempel på människors engagemang.
Herr talman! Det är tur att det förs protokoll i riksdagen. Jag har nu två gånger ställt frågan om statsrådet på ett enkelt pedagogiskt sätt kan förklara för mig och dem som eventuellt läser referaten från den här debatten vad det är för skillnad på att plocka bär upp till en viss nivå skattefritt och att städa trappan i det hus man själv bor i. Jag tycker att det var litet tjafsigt av statsrådet att blanda in att moderaterna generellt vill ha sänkta skatter. Det vill vi. Det står vi för, och det skäms vi inte för. Men det har inte med detta att göra. Jag tror att jag kan avslöja en hemlighet för statsrådet. Majoriteten av dem som deltar i det här projektet i Malmö har inte tidigare röstat på mitt parti. Vem de röstar på efter detta vet vi inte. Jag kan tänka mig att aktierna för det parti som statsrådet företräder har fallit mycket. Vi har haft två utredningar om detta. Varför då tillsätta en ny grupp? De har kommit fram till exakt det som jag och många andra vill ha och som fungerar i Malmö. Att då, som statsrådet gjorde i sitt förra inlägg, blanda in att det är svårt att organisera en sådan verksamhet i så stora områden som Holma i Malmö måste jag protestera emot. Det har ju bevisats, herr statsråd, att det inte är svårt. Kom ned på jorden! Kom ned till verkligheten! Statsrådet har ju ett tredje och sista inlägg. Svara på varför man skall ha skattefrihet när man plockar bär men inte när man städar trappor!
Herr talman! Det finns en uppenbar skillnad mellan Sten Andersson och mig när det gäller att värna välfärdssamhället. Det avspeglas också i viljan att värna skattesystem som ger trygga inkomster för välfärden. Det är en viktig utgångspunkt i mitt arbete som skatteminister. Jag nämnde i mitt tidigare inlägg att det nu ligger en typ av lösning på bordet. Vi studerar den inom regeringskansliet. Den kommer från Storstadsutredningen och har tidigare presenterats i en debattartikel i Dagens Nyheter. Det är en intressant lösning. Det finns också andra kontraktsformer - former som gör att det är fullt möjligt att ha en individuell koppling och ett engagemang som ger hyressänkning - än den som man har valt i Holma. Det finns lösningar som inte behöver innebära stora genomgripande förändringar i skattesystemet. Det är regeringens bestämda uppfattning att Holma är ett framtidsexempel på hur det bör vara i bostadsområden och på hur människors engagemang och vilja att påverka bör tas till vara. Regeringen kommer att se till att det kan vara så även i fortsättningen.

Herr talman! Fredrik Reinfeldt har frågat mig om jag gjort mig underrättad om hur många de är och vilken åldersfördelning de har som har mist jobbet till följd av en strikt tillämpning av turordningsreglerna i arbetsrätten samt hur jag avser att utforma arbetsrätten för att förenkla ungdomars inträde på arbetsmarknaden. När det gäller den första delen av frågan kan jag konstatera att det inte tycks finnas någon tillgänglig statistik på hur många de är och vilken åldersfördelning de har som har mist jobbet till följd av en strikt tillämpning av turordningsreglerna i arbetsrätten. Det kan dock konstateras att arbetslösheten i dag är högre bland de yngsta åldersgrupperna än bland de äldsta. Det är därför av största vikt att skapa förutsättningar för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. När det gäller den andra delen av frågan bereder regeringen för närvarande en proposition om förändringar i arbetsrätten. Regeringen avser att i propositionen bl.a. föreslå att det införs en ny anställningsform som skall underlätta nyanställningar, överenskommen visstidsanställning. Det som kommer att utmärka den nya anställningsformen är att arbetsgivaren kan anställa personer på begränsad tid i högst tolv månader utan att motivera varför. Särskilt för de små företagen kan möjligheterna till tidsbegränsade anställningar i ökad omfattning ha stor betydelse. Tillgänglig forskning visar att ökade möjligheter till tidsbegränsade anställningar sannolikt förstärker arbetsgivarens vilja att anställa vid en konjunkturuppgång. Förändringarna kommer därför med all sannolikhet att gynna de ungdomar som i dag har särskilt svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. Den flexiblare arbetsmarknaden ställer högre krav på arbetsgivarnas personalpolitik. Individuella utvecklingsplaner och aktiviteter hör till modern personalpolitik. Detta kommer att ytterligare bidra till att ungdomars möjligheter på arbetsmarknaden stärks. Det är därför regeringens övertygelse att dessa förändringar kommer att förenkla ungdomars inträde på arbetsmarknaden.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Ulrica Messing för svaret. Det här är ju en mycket viktig fråga för många av våra generationskamrater födda på 1960-talet och för den delen även på 1970-talet. Jag tycker att det är ett märkligt aktstycke som Ulrica Messing just har läst upp. I åratal har man argumenterat för att de regler som vi kallar turordningsreglerna inte har någon effekt och att en förändring av dem inte skulle ge fler arbeten. De förändringar som den tidigare borgerliga regeringen gjorde kallades för konfrontationspolitik. Efter allt detta medger ansvarigt statsråd att hon inte vet vad effekterna av den förda politiken är. Vi vet alltså inte vilka effekterna av turordningsreglerna är för den grupp som vi ändå vet drabbas hårdast av turordningsreglerna. Det tycker jag är ett viktigt underlag om vi nu skall föra en diskussion och ha en arbetsrättslig analys. Det är ju en stor fråga denna höst, och det är viktigt att man faktiskt gör sig underkunnig om detta. Några saker vet vi. Det är att stat, landsting och kommuner har dragit ned på antalet anställda under de senaste åren. Statskontoret har gjort en sammanställning som visar att 27 400 personer har förlorat jobben sedan 1990 bara inom den statliga sektorn. De konstaterar att de två ålderskategorier som har förlorat mest är den yngsta och den äldsta. Skillnaden är dock att de yngsta oftast har fått gå till följd av turordningsregler, medan de äldsta oftast har växlats ut med olika former av garantipension. Det har också lett till att flera tidningar på sistone har uppmärksammat hur vi får en stigande medelålder framför allt inom vårdsektorn och inom många av de statliga förvaltningarna. Ofta hänvisar man just till regeln sist in-först ut. Det gäller bl.a. det nya sjukhuset i Norrbotten. Man slår där ihop två sjukhus. 90 personer av 2 800 är under 30 år, och det före sammanslagningen. Man vet också att man senare måste göra ännu större neddragningar. Vi kan se att vi faktiskt har utvecklat en arbetsmarknad inom framför allt den offentliga sektorn som är bra för 40-talister, men som är stängd för de allra yngsta födda på 60 och 70-talet. För mig leder det till den direkta slutsatsen att vi har en ungdomsfientlig lagstiftning och en ungdomsfientlig politik som faktiskt stänger ungdomar ute. Då är det än märkligare att kunna konstatera när man ser på de olika siffrorna för näringslivet, landsting, kommuner och stat, att den sektor i svensk ekonomi som är bäst på att få ungdomar i arbete är just näringslivet. Siffrorna visar att 12 % av arbetskraften faktiskt är ung eller tillhör de yngsta kategorierna. I kommunerna är det 8 % och i landsting och stat är det nere i 4 %. Landstingen har haft en mycket kraftig minskning de senaste åren. Detta visar att den politiskt dominerade sektorn är sämst på att anställa unga människor. Det har ju ofta hetat att vi skall ha en stor offentlig sektor i Sverige därför att det kan skydda de svagaste grupperna. Vi ser här exempel på hur det fungerar precis tvärtom. Det är näringslivet som är bäst. Det är där de flesta unga kan komma i arbete. Dessutom gör statsrådet Messing en hänvisning till den nya idén om överenskommen visstidsanställning. För många unga kommer det nog att låta konstigt. Det är ju på precis samma sätt - den andel av de yngsta som har fast anställning har sjunkit mycket snabbt under 1990-talet. Återigen utmärker sig den statliga sektorn. Det är faktiskt bara 43 % av de yngsta som jobbar inom staten som de facto har fast anställning. För mig leder detta bara till en slutsats: Något är fel med de arbetsrättsliga reglerna. Priset betalas av 60 och 70-talister. Jag hoppas att generationskamraten och socialdemokraten Ulrica Messing kan ge något slags svar på hur vi kan underlätta för de yngsta. Det kan ju inte bara vara näringslivet som skall se till att de kommer i arbete.
Herr talman! Det finns ingen tillgänglig statistik från alla de förhandlingar som gjorts som konkret visar när man har gjort avsteg från turordningsregeln och när man inte har gjort. Vi har försökt att följa upp den statistik som finns från bl.a. Trygghetsrådet. Den visar att vid uppsägningar av privattjänstemän som är 50 år eller äldre har man i 53 % av fallen gjort avsteg från turordningsregeln. I 53 % av uppsägningarna av alla privattjänstemän som är 50 år eller äldre har man gjort avsteg från principen sist-in-först-ut. Av alla de förhandlingarna har hälften skett lokalt och hälften centralt. Vi vet, både Fredrik Reinfeldt och jag, att man när man säger upp människor i en rad fall kan göra avsteg från turordningsregeln om man har saklig grund för det och om parterna på båda sidor av förhandlingsbordet pratar med varandra. Hur många unga som fått gå till följd av en strikt tillämpning av turordningsregeln är det därför omöjligt för mig att svara på. På samma sätt är det omöjligt att svara på hur många som skulle ha fått tillbaka sitt gamla jobb efter en neddragning eller konkurs om vi inte hade haft återanställningsrätten. Någon sådan statistik finns det inte heller. Jag tycker det är bra att näringslivet anställer unga människor. Jag tycker också att det är bra att näringslivet växer och expanderar. Jag tror inte att vi kan halvera arbetslösheten bara med jobb inom den offentliga sektorn. Jag tror inte heller att lagstiftningen är ungdomsfientlig. Jag skulle vilja peka på ytterligare en fråga i det nya förslag till arbetsrätt som vi just har lagt fram som har ett tydligt generationsperspektiv. Det handlar om att vi föreslår förändringar av uppsägningstiden. Tidigare har ju uppsägningstiden varit kopplad till ålder i stället för anställningstid. Det har varit bra för äldre på arbetsmarknaden, men det har missgynnat äldre som har varit arbetslösa. Men jag tror att det här förslaget där vi kopplar all uppsägningstid till anställningstiden också kommer att gynna unga människor. Jag tycker att det är ett bra förslag. De rapporter från andra länder som vi har läst visar att unga människor framför allt under ett inledningsskede har de korta anställningsformer som finns. Efter det får de en tillsvidareanställning. Min förhoppning är att den nya anställningsform som vi nu presenterar skall erbjuda många av de unga som är arbetslösa i dag en chans att komma in på arbetsmarknaden. Jag noterar att Fredrik Reinfeldt oroar sig för att så få i dag har fast anställning. Jag noterar det med glädje, eftersom jag trott att Fredrik Reinfeldt liksom flera andra förespråkar just-in-time-jobb i stället för tillsvidareanställning.
Herr talman! Jag kan lugna Ulrica Messing med att vi inte alls tycker att det är någon konstig tanke att man skall ha en avtalsbunden anställning på arbetsmarknaden. Moderaterna har alltid tyckt och tycker fortfarande att det är en god idé. Däremot vill vi se mer av individuella avtal och är inte så roade av den kollektiva svenska arbetsmarknadspolitiken, vilken jag, som sagt, tror har kommit att missgynna många av de yngre. Vi ser nämligen en ung generation med en helt annan attityd, en helt ny syn på arbetslivet. Vi har ju inte kvar den gamla filosofin att man vid 16 eller 18 års ålder skall börja i ett arbete som man sedan pensioneras ifrån vid 65. Nu kommer i stället en generation av genuina hoppjerkor, som gärna tar jobb en kortare tid för att sedan gå in i och ut ur utbildningar eller för att resa och självförverkliga sig på olika sätt. De krockar ofta med en arbetsrätt som är uppbyggd för att garantera s.k. anställningstrygghet, dvs. för att man inte skall byta jobb. Detta leder till en mindre flexibel arbetsmarknad, som många ungdomar aldrig kommer in på. Det är klart att det har blivit än värre genom senare års neddragningar. Det som jag tycker att det finns anledning att uppmärksamma och som statsrådet nu har bekräftat är att vi vet väldigt litet om effekterna av dagens gällande arbetsrätt. Det är en viktig signal till de många fackliga företrädare som pratar högt och ljudligt om hur allvarligt det vore att förändra de regler som finns. Vi vet de facto inte ens hur reglerna slår. Vi kan dock i de yngsta grupperna se en mycket stor ökning av sådana som har fått stå åt sidan. Det finns många exempel på detta inom vård och statlig förvaltning, där trots allt sist-in-först-ut-reglerna har tillämpats så att de yngsta har fått gå. I det här sammanhanget är näringslivet viktigt. Statsrådet säger att inte alla jobb skall komma i den offentliga sektorn, och det är alltid skönt att få höra det från socialdemokrater. Jag tror dock att man då måste ha en väldigt klar bild av vilka jobb som kommer inom den privata sektorn. En stor grupp av jobb som har kommit är för det första mycket kvalificerade jobb i icke-hierarkiska, ofta små företag med några få anställda. Det är oftast sådana som säger att arbetsrätten nog är bra för stora företag men att det här handlar mer om en medarbetarkänsla. Detta bygger inte på den gamla konflikten mellan dem som äger och dem som jobbar på företaget. Man skjuter ofta ifrån sig den svenska arbetsrätten och tycker att kollektivavtal känns förlegade och passar dåligt för det egna företagets verksamhet. Det gäller för det andra ungdomar som ofta kommer ut utan att ha tillräckligt lång utbildning men som vill arbeta ett tag. De behöver många gånger ganska okvalificerade jobb. Vi är alla inom politiken, och det gäller ofta socialdemokrater, alldeles för snabba med att peka finger åt okvalificerade jobb, med hot om att man kan fastna i enklare former av anställningar. Då säger vi egentligen nej till ungdomars inträde i något som i varje fall är ett riktigt jobb med en riktig lön. Det hänvisas i stället ofta till skapade åtgärder, som man går in i och ut ur. Det har vi inte råd med. Därför är det viktigt med pigdebatter och allt vad det har kallats - en diskussion som i grunden återspeglar ett behov av att få fler arbeten, också okvalificerade sådana vid sidan av de många kvalificerade jobb som vi behöver. Det är en diskussion för vår generation, en väg för många av våra kompisar till att få arbete där arbetsmarknaden i övrigt är stängd. Mot denna bakgrund skulle jag vilja uppmana statsrådet Messing, som ju tidigare har varit ute i den här frågan, att återigen säga att också det här är en viktig fråga. Visst skall vi utbilda oss och ha kvalificerade jobb, men vi skall också ha okvalificerade jobb. Också många äldre med otillräcklig utbildning kan behöva det. Därvidlag hoppas jag att statsrådet Messing kan göra stor nytta inom det egna partiet.
Herr talman! Jag tror precis som Fredrik Reinfeldt att de platta hierarkier och kortare beslutsprocesser som i mångt och mycket växer fram på arbetsmarknaden verkligen gynnar unga människor. Jag glädjer mig åt att det är så. Jag tycker att de ger arbetstagaren en chans att växa i sitt arbete och att få ta ett ökat ansvar. Det gör också arbetsinnehållet mycket roligare. Jag oroar mig över de arbetsplatser som fortfarande låter arbetsprocessen och verksamheten växa och utvecklas mycket snabbare än vad arbetstagarna och människorna får göra. Jag tycker att kompetensutbildning och kompetensutveckling är något som vi måste diskutera mycket mera i framtiden. På samma sätt tror jag att den kortare anställningsform som vi nu föreslår kommer att attrahera unga människor. Som Fredrik Reinfeldt sade har unga människor en större förmåga att hoppa mellan olika jobb under en kort tid. Men när unga människor blir äldre vill de för att kunna planera inför framtiden ha trygghet och stabilitet, fast anställning för att kunna ta lån osv. Jag tycker att turordningsreglerna är en viktig och stabil förutsättning för detta. Vi vet alla att man, om man lokalt kommer överens om det, kan göra undantag från turordningen, men principen om turordning förhindrar godtycklighet och skapar en stabilitet på arbetsmarknaden, där arbetstagaren inte behöver vara orolig för att säga högt vad han tycker eller för att organisera sig, även om arbetsgivaren kanske inte uppskattar det. Jag tror att både unga och gamla behöver denna fasthet och stabilitet. Jag tror också att den nya uppsägningstiden kommer att underlätta för fler människor att våga byta jobb.
Herr talman! Låt mig avslutningsvis säga att jag inte håller med statsrådet Messing när hon kopplar hela diskussionen om trygghet till begreppet fast anställning. Det har inte visat sig vara någon trygghet för de yngsta. Antingen har de inte kommit in i de fasta anställningarna utan fått förlita sig på annat, eller så har de kommit in i något som de trott vara fasta anställningar men fått lämna dem till följd av neddragningar, framför allt inom staten och inom landstingens vårdsektor. Vårt nya honnörsord måste bli rörlighet. Vi måste få en rörlig arbetsmarknad, där trösklarna är låga och där det blir allt enklare att komma in i arbete, för kortare eller längre tid. Det är nämligen de unga människornas bästa garanti för att få trygghet. Då vet man att även om ett jobb går förlorat står ett annat och väntar. Det som har varit bristen på 90-talets svenska arbetsmarknad har varit att vi har haft en gammal definition av och syn på arbetsrätt och arbetsmarknad, vilket har lett till att många ungdomar haft svårt att komma in. Vi har inte hjälpt till med att få en rörlig arbetsmarknad med många jobb inom framför allt den privata sektorn. Låt mig till sist bara konstatera att utbildning nämndes som någonting viktigt. Även därvidlag utmärker sig staten negativt i den statistik som Statskontoret har tagit fram. Den grupp som har tagit mest stryk av neddragningar på utbildningssidan, alltså i inre personalutbildning och liknande, är återigen de yngsta, eftersom de oftast inte har fast anställning. 60 och 70-talister har alltså varit i strykklass, framför allt i de sektioner som annars brukar vara de som socialdemokratin nämner som dem som man vill arbeta med och som mycket av de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som den nuvarande regeringen har genomfört trots allt har varit inriktade mot. För mig är det en paradox. Här visar det sig att näringslivet faktiskt har varit den bästa garanten för de yngsta på arbetsmarknaden.
Herr talman! Jag skulle bara kort vilja säga att jag tycker att regeringen och riksdagen skall ta sitt ansvar i arbetet för att få människor att växa, på och utanför arbetsmarknaden. Men jag tycker också att parterna skall ta sin del av ansvaret. Vi genomför nu århundradets utbildningsreform när det gäller vuxenutbildningen. Vi satsar pengar på vidareutbildning av arbetslösa, som skall få läsa in högstadiet och genomgå gymnasium, komvux, folkhögskolor, högskolor och mycket annat, och jag tror att det är rätt väg in i framtiden. Men jag tycker också att parterna själva i förhandlingarna skall prioritera kompetensutvecklingen och utbildningsfrågorna högre, oavsett om det gäller unga eller gamla på arbetsmarknaden. Vi behöver en kontinuerlig utbildning och utveckling för att kunna matcha den verksamhet som ger nya jobb, även om vi inte riktigt vet var de dyker upp.

I dagens frågestund kommer följande statsråd att delta: försvarsminister Thage G Peterson, inrikesminister Jörgen Andersson, arbetsmarknadsminister Margareta Winberg, näringsminister Anders Sundström, statsrådet Leif Blomberg och statsrådet Björn von Sydow. Försvarsminister Thage G Peterson besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde inom regeringen.
I dagens frågestund medverkar statsminister Göran Persson, justitieminister Laila Freivalds, utbildningsminister Carl Tham, inrikesminister Jörgen Andersson, miljöminister Anna Lindh, statsrådet Pierre Schori och statsrådet Thomas Östros. Statsministern besvarar allmänpolitiska frågor.
Frågorna till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområde inom regeringen. Jag hälsar statsråden välkomna.
Frågorna till övriga statsråd förutsätts beröra deras respektive ansvarsområde. Jag får uppmana regeringens ledamöter att ta plats och hälsar er välkomna. Jag vill också uppmana ledamöterna att till dess vi hunnit fullständigt rusta upp mikrofonanläggningen vänta med att börja tala till dess lampan lyser så att ljudet kan förmedlas ordentligt.

Fru talman! Jag hade hoppats att Gudrun Schyman skulle ställa en fråga om det sakliga innehållet i talet. Men om det är platsen det gäller vill jag säga att det är naturligt för en vänsterpolitiker att uppträda i ABF sammanhang.
Fru talman! Jag tror inte att det är särskilt klokt att se den här frågan som enbart en snävt partipolitisk fråga, vare sig man är ABF:are, vänsterpartist eller socialdemokrat. Det är en fråga som i allra högsta grad berör hela svenska folket på djupet. Det finns ett stort behov av att diskutera den här frågan i demokratiska former, i demokratiskt valda fora. Vi har begärt hos talmannen att få en debatt här. Jag hoppas att vi kommer att få det. Men det kunde ju vara klädsamt om också regeringen tog initiativ för att brett föra ut den här diskussionen. Vad vore då naturligare för ett lands statsminister än att använda den svenska riksdagen. Alla är vi inte medlemmar vare sig i socialdemokratiska partiet eller i ABF.
Fru talman! Det anmärkningsvärda är trots allt att Gudrun Schyman inte har någonting att diskutera om det sakliga innehållet, om vad som sades i går. Det är det första jag noterar. Det andra är att genomslaget medialt och debattmässigt knappast kunde ha varit större för talet i går. Det tredje är att det är angeläget med en bred folklig debatt. För mig som statsminister och socialdemokratisk partiordförande är det inte alls onaturligt att starta en sådan debatt med inriktning på studiecirkel och folkbildning i ABF:s eget hus. Forum för var debatten startas förbehåller jag mig rätten att välja själv.
Fru talman! Jag vill passa på tillfället att också ställa en fråga om talets innehåll. Vad jag förstod är det regeringens och statsministerns uppfattning att man inte skall ha en klart uttalad åsikt i denna fråga. Man har någon linje som man kanske vill beteckna som vänta och se. Då undrar jag om inte Göran Persson också inser att det i praktiken pågår ett arbete som har till syfte att möjliggöra för Sverige att vara med, dvs. man har fattat beslut utan att uttrycka det rakt ut. Hur har ni tänkt att genomföra den förankringsprocess som är nödvändig för att få en folklig förankring för kommande beslut, Göran Persson, förutom genom mötet i går på ABF-huset?
Fru talman! För det socialdemokratiska partiets del blir det studiecirklar, rådslagsgrupper, mötesverksamhet, sådant som tillhör en bred folkrörelse. Frågan om det sakliga innehållet, om var vi så småningom skall hamna i EMU-beslutet, är öppen. Det är den därför att det vore fel att börja den här sökande, folkbildande processen genom att från början tala om vad folk skall tycka. Det är ett utomordentligt stort och svårt beslut som vi skall fatta. Nu skall vi inhämta alla fakta, väga argumenten för och emot, se konsekvenserna av ett medlemskap och se konsekvenserna av ett utanförstående. I den processen hälsar socialdemokratin, men också regeringen naturligtvis, alla intresserade deltagare välkomna i debatten.
Fru talman! Den föranmälda fråga som jag har lämnat in knyter direkt an till den föregående diskussionen. Jag undrar därför om jag kan få ta upp den i detta sammanhang. Det som statsministern just tog upp handlar om den stabilitetspakt som vi har fått föredragningar om i såväl finansutskottet som i EU-nämnden. Jag har fattat det så att regeringen nu har bestämt sig för att i stora drag acceptera det förslag som nu diskuteras och att man i Dublin i december tänker ställa sig bakom det här förslaget. Enligt min bedömning tar man därmed ett mycket stort politiskt steg in i en framtida EMU-konstruktion, oavsett om Sverige kommer med i EMU eller inte. Min fråga är: Hur tänker sig statsministern att förankra det beslutet här i riksdagen?
Fru talman! Jag tror att Johan Lönnroth själv egentligen svarade på frågan. Han sade att man därmed - om stabilitetspakten förverkligas - tar ett steg mot EMU, oavsett om man själv går med eller inte. Det är det sista som är vår poäng. Vi har inte bestämt oss för om vi vill gå med eller inte. Däremot har vi gjort klart att de länder som vill åstadkomma en monetär union inte skall hindras av Sverige. Vill andra gå vidare, tror fullt och fast på idén, bygger system för detta och skapar ett sätt att hantera eventuella framtida kriser inom ett EMU, skall vi inte stoppa den processen därför att vi i Sverige inte har bestämt oss. Vårt beslut fattas i denna kammare nästa höst. Det ställningstagande som skall göras i Dublin kommer att ske efter de vanliga konsultationer som sker med riksdagen inför större EU-avgöranden.
Fru talman! Stabilitetspakten kommer också att vara mycket avgörande för icke-EMU-medlemmarnas relationer till EMU-medlemmarna. Därför binds också Sverige upp, även om vi står utanför EMU, till en viss form av ekonomiskt samarbete där man överbetonar inflationsbekämpning och budgetunderskottsbekämpning och över huvud taget inte tar upp frågan om man inte till äventyrs skulle bestraffa länder som exempelvis har en alltför hög arbetslöshet. Frågan är återigen: Anser inte regeringen att det är rimligt att även förankra frågan om stabilitetspakten och regeringens ställningstagande i Dublin här i riksdagen?
Fru talman! Jag svarade på den frågan. Inför Dublinsammanträdet skall riksdagen konsulteras på sedvanligt sätt, vilket sker inför stora EU-beslut. Jag tror att det är litet vanskligt att fokusera sig på inflationsbekämpningen, vilket Vänsterpartiet gör i många sammanhang, och säga att den är för hård i Europa. Det leder omedelbart fram till frågan: Hur hög skall då inflationen vara för att man skall hålla arbetslösheten nere, och när blir inflationen för hög? Den diskussionen tycker jag också att vi någon gång borde kunna föra i den här kammaren, dock kanske inte vid dagens frågestund. Men se inte konvergenskriterierna som osunda ekonomisk-politiska mål. Tvärtom kommer vi att i andra sammanhang, utöver detta, aktualisera arbetslöshetsfrågan, inte minst under den pågående regeringskonferensen.
Fru talman! Det är ingen tvekan om att Vänsterpartiet anser att det är bra att bekämpa inflationen. Detta handlar om prioriteringar. Varför driver inte regeringen sysselsättningsfrågan även i samband med EMU och stabilitetspakten? Varför lägger regeringen den frågan helt vid sidan om, så att den inte över huvud taget påverkar vare sig stabilitetspakt eller EMU-process?
Fru talman! Vänsterpartiet får bestämma sig. Antingen är det bra att bekämpa inflationen eller också är det inte det. Vi tror att en låg inflation - det ser vi av 1980 talets erfarenheter - ger bäst förutsättningar för sysselsättning och ekonomisk tillväxt ute i Europa. Vi hade en inflation som åtminstone Vänsterpartiet måste ha varit nöjt med under 80-talet, då inflationen låg på uppemot tvåsiffriga tal. Det gav inte direkt någon bra utveckling i Sverige. Så ställ inte inflation mot arbetslöshet. Det är en förenklad och ytlig diskussion som leder fram till krav på svar från den som driver inflationen som en förutsättning för arbetslöshetsbekämpning på frågan: Hur hög skall då inflationen bli? Fundera på den frågan ett tag.
Fru talman! Jag har en fråga till justitieministern. Bakgrunden är att familjer i Helsingborgs kommun har börjat sända bort sina barn av rädsla för vad som kan hända på grund av det upptrappade mckriget. I natt skadades också oskyldiga malmöbor. Det är helt uppenbart att familjer inte kan känna den trygghet mot hot som varje människa borde ha rätt att känna i ett land i fred. Hela Malmöhus län har, liksom övriga län i Sverige, drabbats av regeringens besparingar på rättsväsendet. För två år sedan fanns i Helsingborg 245 poliser; i dag är de 124. För två år sedan fanns 104 civilanställda; inom en snar framtid är det bara 46 kvar, och de kvarvarande poliserna måste engagera sig i rena serviceuppgifter som inte har ett spår av polisiärt arbete i sig som exempelvis service av bilar. En för alla, med undantag för de kriminella, otillfredsställande situation har uppkommit.